Herr talman! Ingvar Carlsson och andra har smugit i väg, men jag kan replikera något på vad Sture Ericson sade. Han tog delvis upp samma frågor men gav större klarhet än Ingvar Carlsson i vad det egentligen är fråga om. Att vpk över huvud taget har kommit i centrum i den allmänpolitiska debatten tyder på att man är litet nervös för att vpk:s engagemang i linje 3 skulle kunna öka partiets inflytande. Jag tolkar det i alla fall så. Sture Ericson säger att vpk:s ställningstagande för linje 3 är en oberoendeförklaring i förhållande till Moskva. Och visst ligger det någonting i det. Men jag kan också säga att vpk:s ställningstagande inte har ett dugg med Moskva att göra, utan det har med en demokratisk process inom vårt parti att göra. Där har vi liksom man gör i andra partier i vanlig demokratisk ordning, genom en mycket omfattande process, kommit fram till det ställningstagande som har gjort att vi har hamnat på linje 3. Sture Ericson säger att vpk får många nya kontakter bland idealister genom sitt deltagande i den massrörelse som dock linje 3 utgör. Det är alldeles riktigt. Och det tycker vi är värdefullt. Sedan säger Sture Ericson att socialistiska stater satsar på kärnkraft, och visst är det riktigt. Men om vi jämför hur mycket kärnkraft man har per invånare finner vi att Sverige ligger långt före — vi ligger på första plats. Sedan hamnade Sture Ericson på slutsatsen att vi är ett stödparti till centern. Det handlar inte om att vara stödparti när man har en enhetsfront för att driva en viss fråga. Och den enda fråga vi driver är just den som går ut på att linje 3 skall vinna folkomröstningen som kommer i mars. Sedan undrar jag vem vi egentligen är stödparti till, för när Olof Palme kommenterade valresultatet för någon månad sedan sade han att det fattades bara några tusen röster. Till vem var vi stödparti den gången? Det skulle vara intressant om Sture Ericson ville svara på detta. Eftersom tiden är pressad skall jag inte tala längre — det blir tydligen inget kvällsplenum, och alla väntar på att debatten skall sluta. Jag beklagar att just denna viktiga debatt kom i kläm.

Herr talman! Per Israelsson är naturligtvis glad över att centern får inflytande genom deltagandet i linje 3:s alla kommittéer, och det är givetvis kritik mot centern jag framför här. Jag tycker att centern har valt en organisationsform för arbetet för linje 3 som ger onödiga favörer till vpk. Man kunde exempelvis ha gått fram med skilda kommittéer, som exempelvis linje 2 har gjort, och inte vara med om en sådan här sammanblandning. Jag tror att centern har gjort ett stort misstag. Per Israelsson säger att man kommit fram till denna ståndpunkt genom demokratiskt förfarande inom vpk. Ja, det är ju bara ytterligare en bekräftelse på att det är akademikerna och inte arbetarna som bestämmer inom det partiet numera. Man går här på tvärs mot facket för att tillfredsställa de akademiska opinionerna. Vidare talar Per Israelsson om enhetsfront, och jag hoppas att centern registrerar det. Enhetsfront har en speciell betydelse i den kommunistiska jargongen. Men eftersom jag vet att Per Israelsson är en uppriktig och ärlig man hoppas jag att han snabbt vill ta avstånd från tidningen Nej Tack! som vi fick i våra postfack i går. Hela förstasidan upptas av en färgbild där ett kärnkraftverk går upp i det svampmoln som är karakteristiskt för en kärnvapenexplosion, och hela baksidan pryds av stora fallande bomber samt texten: Nej till kärnkraft och kärnvapen. Är det inte fel, Per Israelsson, att skattebetalarnas pengar används för greuelpropaganda av det här skrämmande slaget? Är inte det här en grov spekulation i oro och okunnighet? Det vore välgörande om Per Israelsson kunde ta avstånd från det. Slutligen noterar jag att Per Israelsson inte ville kommentera Sacharovs resonemang, vilket ju också, som jag ser det, har en viss relevans för vpk:s ståndpunkt i den här frågan.

Herr talman! Vad först gäller frågan huruvida centern har givit onödiga favörer till vpk, så tycker jag att Sture Ericson skall vända sig till centerpartiet. Detta kan nog centerpartisterna bäst svara på — det vill vi inte blanda oss i. Beträffande uttalandet att det är akademiker som bestämmer i vpk, så vill jag säga att akademikerna faktiskt inte är någon majoritet inom vpk utan en minoritet, men de har samma demokratiska rätt som alla andra medlemmar. Såvitt jag vet kan man nästan räkna Sture Ericson till akademikerna inom SAP, och han har väl inflytande inom SAP, trots att han har en viss utbildning som jag inte har — jag har bara sexårig folkskola. Jag har dock samma rösträtt som de som är akademiker, och de lyssnar på mig, fastän jag bara har sexårig folkskola. Vad beträffar tidningen Nej Tack!, så svarar jag inte alls för den, utan det får tidningen själv göra. Tidigare i debatten har det valsat runt uttalanden av en professor Sternglass, och det tog Olof Johansson delvis tillbaka. Han menade att vad som kommit in kanske var oriktigt, och i så fall skall det dementeras. Jag kan inte försvara allt som står i Nej Tack!, utan det får den ansvarige utgivaren göra. Detta går jag inte in i diskussion om. Däremot kan jag konstatera att vad som stått inte i någon tidning utan i ett upprop från Gränges blev behandlat i den allmänpolitiska debatten. Jag konstaterar med tillfredsställelse att Gunnar Nilsson, LO:s ordförande, faktiskt tog avstånd från Gränges utspel i energidebatten, där man nästan hotade de anställda med arbetslöshet, om de röstade på linje 3. Det är naturligtvis ett osnyggt sätt att blanda sig i den här debatten, och jag tycker att det var bra att han tog avstånd från det. Sedan undrade Sture Ericson hur debatten kommer att föras. Jag hoppas att den kommer att föras i sakliga former från samtliga alternativ och inte på osakliga grunder. Jag får väl notera att Sture Ericson betraktar mig som en ärlig politiker. Då hoppas jag också att han lyssnat på vad jag har sagt.

Herr talman! Jag har inte tänkt ta upp energifrågan i mitt anförande, trots att resultatet av den folkomröstning som förestår verkligen är av stor betydelse för utvecklingen av det län som jag representerar. Norrbottens näringsliv har byggts upp genom ett utnyttjande av länets stora naturresurser, skog, malmer och vattenkraft. Industrin har varit kapitalintensiv, relativt ensidig och har haft en synnerligen hög exportandel. Ökande utländsk konkurrens för länets oförädlade industriprodukter har under 1970-talet lett till avsättningssvårigheter, försämrad lönsamhet, sysselsättningsminskning och anställningsstopp hos de stora basindustrierna. Problemen har förstärkts av en konjunkturnedgång, och de ser ut att fortsätta även under 1980-talet. För Norrbottens län bedöms att 80 96 av industrin finns inom branscher som stagnerat mot bara 50 9 för riksgenomsnittet. Kännetecknande för länet är också att staten står som ägare av två tredjedelar av länets industri och även att länets större företag till helt övervägande del styrs från huvudkontor utanför länet. Trots stora satsningar av regionalpolitisk, arbetsmarknadspolitisk och näringspolitisk art, inte minst från folkpartiregeringens sida, för att förbättra arbetsmarknadsläget både på kort och på lång sikt, är antalet människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden förfärande högt. Det behövs alltså ett fortsatt målmedvetet arbete för att få trygga jobb i Norrbotten. Riksdag och regering har slagit fast de regionalpolitiska målen. Självklart har då staten ett stort ansvar för den regionalpolitiska utvecklingen, inte minst i egenskap av ägare till LKAB, ASSI, SSAB och statens vattenfallsverk, som jag hade anledning att diskutera i morse med industriministern. Basindustriernas utveckling måste tryggas, småföretagens villkor förbättras, tekniska högskolan och regionala investeringsoch utvecklingsfonderna successivt utvecklas och förstärkas för att sammanlagt förbättra möjligheterna till arbete i Norrbotten. Låt mig peka på några åtgärder, som är viktiga i det fortsatta arbetet och som jag också fört fram i en motion. Riksdagen har tidigare uttalat att Luleå skall bli ett metallurgiskt centrum. I Luleå finns en metallurgisk forskningsstation. Dessutom finns vid tekniska högskolan utbildning och forskning inom områden som gränsar mot metallurgin. När tekniska högskolan i Luleå byggdes upp flyttades utbildningen och forskningen inom gruvområdet från Stockholm, medan den metallurgiska delen lämnades kvar. Tekniska högskolan i Stockholm försöker nu ändra inriktningen av verksamheten inom metallurgin och ge den en materialteknisk profil. Mot denna bakgrund vore det rationellt att flytta den metallurgiska utbildningen och forskningen från KTH till Luleå och samordna den med de resurser som finns där i dag. Gemensamt för de flesta företagare i Norrbotten är att de har långa avstånd till sina kunder. Ett Norrbottensföretag måste täcka in två tredjedelar av Sveriges yta för att få den köpkraft ett storstadsföretag har inom några få mils avstånd. Studier som utförts vid Lunds universitet visar att ett företag i norra Sverige måste betala tre till fyra gånger så mycket som ett företag i Mälardalen för att kunna genomföra ett jämförbart resprogram. Här gäller det att hitta produkter som kan bära de här kostnaderna men också att få ett väl fungerande transportstöd för att utjämna avståndskostnaderna. För de mindre företagen är kostnaderna för marknadsföring och för den personliga kontakten med blivande kunder en tung utgiftspost. Tyvärr är det väl så att företagarna i den nordligaste delen av vårt land inte kan använda sig av de lågprislinjer på flyget som andra i landet kan använda. Det gör att det blir förfärande dyrt för dem. Här behövs en förändring så att dessa företagare kan använda lågprislinjerna. I annat fall får vi undersöka möjligheterna att införa ett persontransportstöd. LKAB:s verksamhet är av stor betydelse för Norrbotten. 1978 sysselsattes drygt 6 800 personer i företaget. Lågkonjunktur, avsättningssvårigheter och låga malmpriser har inneburit problem med lönsamheten och haft till följd ett långvarigt anställningsstopp. Nu har malmpriserna höjts något och försäljningen ökat. Av stor vikt för LKAB:s möjlighet att få lönsamhet är fraktavtalets utformning. Ett nytt fraktavtal mellan LKAB och SJ undertecknades i december 1978. Tyvärr kan det konstateras att också det nya fraktavtalet innebär stora påfrestningar för LKAB:s konkurrenskraft och möjligheter att få en lönsam produktion. En viktig förutsättning för fortsatt malmexport över södra omloppet är att de s.k. fasta kostnaderna minskas. I det sammanhanget borde SJ:s avskrivningsregler granskas. Det kan inte vara rimligt att fortsättningsvis göra avskrivningar på värdebeständiga investeringar i banvallar och skärningar som byggts i slutet av 1800-talet. Vi behöver äntligen ett vettigt fraktavtal mellan LKAB och SJ. Vattenkraften är en förnybar resurs till fromma för hela landet. Luleälven svarar för 45 20 av Vattenfalls totala produktion av vattenkraft. I en analys, som professor Ingemar Ståhl har gjort, konstateras att Norrbottens basnäringar inte haft särskilt svagt rörelseresultat om man jämför privata stora koncerner inom samma produktionsområden i Sydoch Mellansverige. Man har liksom dessa företag täckning för sina rörliga kostnader. Skillnaden har varit att de sydliga koncernerna haft höga inkomster från energiproduktion. I Norrbotten är denna skild från industrikoncernerna och ligger i statens vattenfallsverk. Nettovinsten från elkraftproduktionen i Norrbotten är varje år enligt professor Ståhl ca 700 milj.kr. Detta kommer inte länet till godo. Det vore rimligt, tycker jag, att en del av denna nettovinst användes för att ge Norrbottens industri och invånare en billigare eltaxa. Sammanfattningsvis vill jag peka på tre viktiga åtgärder: samordning av metallurgisk forskning och utbildning till Luleå som en del i uppbyggnaden av ett metallurgiskt centrum, minskade avståndskostnader och möjlighet för industrin och invånare i Norrbotten att genom lägre eltaxor tillgodogöra sig den tillgång som den utbyggda vattenkraften utgör. Arbete och sysselsättning i Norrbotten är, som jag ser det, en fråga om jämställdhet mellan olika delar av vårt land. Rätten till arbete kan också ses som en jämställdhetsfråga för kvinnor. En tendens är att allt fler kvinnor förvärvsarbetar, en annan att många kvinnor — ca tre fjärdedelar de förvärvsarbetande kvinnorna — väljer deltidsarbete. Men kvinnors förvärvsfrekvens är lägre än männens i nästan alla delar av vårt land utom i Stockholmsområdet, och kvinnor har i regel högre arbetslöshet än män. Kvinnoarbetet är fortfarande låglönearbete. Vi värderar arbete med maskiner högre än arbete med människor. De unga flickorna väljer vårdyrkesutbildning och pojkarna de tekniska yrkesutbildningarna. Hemarbetet och vårdansvaret är fortfarande kvinnornas. Attityder och rollföreställningar sitter djupt i personligheten. Men den nuvarande situationen är ohållbar. Kvinnorna och barnen får betala priset. Barnen får göra det därför att det är svårt för förvärvsarbetande föräldrar att orka och hinna ge dem den tid och det intresse som barn behöver, kvinnorna får göra det därför att den heltidsarbetande kvinnan blir dubbelarbetande. Den deltidsarbetande kvinnan får betala genom lägre lön och lägre pension — även om hon senare övergår till heltid — kort sagt, med försämrad ekonomisk trygghet. Kvinnor har svårt att bygga upp en egen tillfredsställande försörjning, vilket den nyligen presenterade utredningen Kvinnors arbete har visat. Hur skall vi organisera hemarbete, barnomsorg, arbetsliv och det fackliga och politiska arbetet så att kvinnor och män får likvärdiga villkor och så att våra barn kan växa upp i trygghet i vetskap om att de har vuxna omkring sig som tycker om dem? Uppgiften att det finns barn i vårt land som inte känner sig omtyckta är en varningssignal. Det är viktigt att vi bygger ut barnomsorgen. Men det är tre områden som jag tror att vi just nu måste visa speciell uppmärksamhet: 1. Männens möjligheter att mera ta del av vårdansvaret. 2. Det obetalda arbetets värde. Nu gäller det att få de unga papporna att inse att detta att ta hand om barn, att sköta dem och följa deras utveckling är stimulerande och utvecklande för den egna personligheten. De måste inse att vården av och samvaron med barnen också är deras ansvar, att det inte räcker med att arbeta ihop pengar till försörjningen av familjen. Nu tror jag att många unga pappor har insett detta. Men det gäller i ännu högre grad, såvitt jag förstår, att få arbetsgivarna att inse och anse att vård av barn är meriterande. F.n. fungerar det i många fall så att män som får barnledigt stoppas i karriären. En sådan man vill inte arbetsgivaren satsa på. Det blir för besvärligt. Här krävs ändrade attityder. När går SAF och SHIO ut med en uppmaning till sina medlemsföretag att de skall uppmuntra sina manliga anställda att skaffa sig den erfarenhet som barnavård ger? Det obetalda arbetet, dvs. det arbete som kvinnor i alla tider utfört, vård av barnen, vård av de gamla, vård av sjuka föräldrar, måste värderas. Men hur skall det värderas i förhållande till förvärvsarbete? ATP-poäng, meritvärdering i samband med ansökan till utbildning och arbete och höjd sjukpenning för hemarbetande är några förslag som har diskuterats. Förhöjt barnbidrag eller obeskattat vårdnadsbidrag och någon ersättning för vård av anhöriga i hemmet är andra exempel. Nu borde vi försöka få fram realistiska förslag. Det tredje området som kräver uppmärksamhet är hur vi skall kunna organisera boendet och våra bostadsområden så att det främjar jämställdhet och människors engagemang och ansvar för barn och för varandra. Hur skall det offentliga ansvaret för barnen, heloch halvtidsförskola och fritidshem bättre kunna kompletteras med anhörigas eller andras engage mang? Kan vi finna samverkansformer i bostadsområdena som ger förvärvsarbetande föräldrar, barn, ungdomar och ensamma vuxna ett bättre stöd och en bättre gemenskap? Jag tror att det är det vi måste diskutera och finna lösningar för. Insikten om att hela samhället är med barn, att vi alla har direkt ansvar för barnen — kvinnor och män, vare sig vi finns på eller utanför arbetsmarknaden — måste prägla jämställdhetsarbetet under 1980-talet. Det får inte fortsätta att vara så att det är kvinnorna som skall ta merparten av ansvaret för barnen och dessutom drabbas ekonomiskt.

Herr talman! I Sverige har vi under efterkrigstiden haft en hög målsättning "ad gäller bostadsbyggandet. Under 1950 och 1960-talen var den övergripande ambitionen att bygga bort bostadsbristen. I samband med den höga produktionen var det till helt dominerande del lägenheter i flerbostadshus som byggdes, trots att efterfrågan på småhus var stor. Detta drabbade mest barnfamiljerna och de köpsvaga grupperna. Byggandet var inte inriktat efter människornas önskemål vad gäller formen för boendet och inte heller vad gäller boendemiljön. Detta var olyckligt och torde i hög grad ha bidragit till de sociala problem som uppstått i många nya koncentrerade bostadsområden. Valfriheten och möjligheten att påverka den egna bostadssituationen måste vara vägledande vad gäller produktionsinriktningen. Obalansen i tidigare byggande har påverkat lägenhetssammansättningen i negativ riktning. Vi vet genom samstämmiga undersökningar att ca 80 96 av svenska folket vill bo i eget hem, men trots detta har vi i lägenhetsbeståndet i dag endast ca 41 26 småhus. Jämfört med andra västeuropeiska länder har Sverige en mycket låg andel småhus av det totala bostadsbeståndet. Under 1970-talet har produktionsinriktningen förändrats. Nu byggs huvuddelen av lägenheterna i form av småhus, och detta stämmer överens med de önskemål konsumenterna har. Vi har också en produktionsapparat inom byggoch entreprenadbranschen som anpassats till denna fördelning. Omställningen, som påtvingades branschen i början av 1970-talet och som också var betingad av en kraftig minskning av den totala produktionen, var besvärlig såväl för företagen som för de anställda. Det är därför angeläget att ryckighet i produktionsinriktningen undviks i framtiden. I den allmänna debatten kan nu märkas kritik mot ett för högt småhusbyggande. Denna kritik är utifrån konsumenternas önskemål helt felaktig. Endast genom att hålla en hög andel småhus i produktionen kan vi komma till rätta med den obalans som vi i dag har mellan småhus och flerfamiljshus i bostadsbeståndet. Önskemålen att äga det egna hemmet är fast rotade hos människorna, och många familjer har en klar målsättning att få denna önskan uppfylld för att på så sätt kunna forma sin egen boendemiljö. Genom småhusproduktionen friställs också lägenheter i flerbostadshus, eftersom de flesta som bygger eller köper ett eget hem tidigare bott i lägenhet. På så vis kan också lägenhetsmarknaden tillgodoses även vid en måttlig nyproduktion av flerbostadshus. Småhusproduktionen måste inriktas så att familjer i vanliga inkomstlägen kan förvärva ett eget hem. En viktig målsättning är därför att småhusen produceras till rimliga priser och med god kvalitet. Man kan konstatera att kostnadsutvecklingen vid småhusproduktion inte varit så ogynnsam som vid byggande av flerbostadshus. Vårt bostadsbestånd representerar ett mycket stort kapital. Enbart småhusens samlade värde ligger på ca 300 miljarder kronor. Husen skall användas under lång tid, i många fall uppemot hundra år. Det är därför viktigt att småhusen byggs med god kvalitet, vilket också sedan ger en lägre driftoch underhållskostnad. Detta är på så vis positivt för såväl den enskilde som samhällsekonomin. Nuvarande ”stela” lånebestämmelser och pantvärdesberäkningar medför ibland svårigheter och utgör i vissa fall direkt hinder när det gäller satsning på kvalitet. Investeringar som skulle vara positiva för boendeekonomin på sikt kan vid själva produktionstillfället påverka låneunderlagsberäkningen, så att överkostnaden blir för stor, vilket kan få till följd att bygget inte kan genomföras. Byggherren tvingas då välja en lägre kvalitet, som för framtiden är oekonomisk. Inför 1980-talet måste vi framför allt betona följande kvalitetskrav: stabilitet i huset, varma golv, energisnål ventilation samt begränsade driftoch underhållskostnader. Dessa kvalitetskrav är alldeles särskilt angelägna genom att man bygger in dem i huset redan från början och sedan praktiskt taget inte kan ändra förutsättningarna. Har man en gång byggt huset med en viss stomkonstruktion, en viss grundkonstruktion, en viss installation då det gäller ventilationen och med ett visst materialval, är det därefter omöjligt eller mycket svårt att göra något åt dessa delar av huset. Det gäller därför att verka för att låneregler, byggnormer etc. verkligen ger utrymme för godtagbar kvalitet i dessa avseenden men även att arbeta för att villkoren för denna högre kvalitet blir så attraktiva att husköparna spontant föredrar att välja den högre kvaliteten. Många människor har i dag en önskan att få bosätta sig i vad vi benämner glesbygd. Den tätbebyggelserätt i mindre omfattning som förra trepartiregeringen införde har i många fall motarbetats av byggnadsnämnderna, beroende bl.a. på rädsla för vad den kommunala servicen skulle kosta. I många fall är detta undanflykter. Kommunalt vatten och avlopp är inte nödvändig service överallt. Här finns i dag alternativa tekniska lösningar som är helt godtagbara. Väghållning får ske genom vägföreningars och vägsamfälligheters försorg. Renhållningen kan skötas av den enskilde under vissa förutsättningar. På många platser skulle en förtätning av bebyggelsen vara ett sätt att få en utökad och förbättrad service. Ett ökat boende i ett område kan antingen säkra en befintlig service i form av affär, kollektivtrafik, lågoch mellanstadieskola eller ge underlag för en utbyggd service i dessa avseenden. Om politiker och tjänstemän inte krånglar till och försvårar för människorna, bör allt flera få möjlighet att välja att bosätta sig även i glesbygd. Att få ha valfrihet även när det gäller bostadsort är så oändligt mycket viktigare än att samhällets planer och målsättningar uppfylls till 100 96. För trots allt är det fråga om relativt få människor, men för den skull inte mindre angeläget. Variation i bebyggelsen samt mellan olika upplåtelseformer och hustyper är en förutsättning för att skapa fungerande bostadsområden. För att erbjuda bostäder åt olika medborgare i olika åldrar med eller utan familj krävs inte minst variation i storlekar på bostäder. Det behövs fler större lägenheter i flerfamiljshus och fler mindre småhus för att valfriheten skall öka. Äganderätt till lägenhet måste införas för att boende som vill äga en bostad utan tomt skall ha möjlighet att förverkliga sina önskemål. Äganderätt och bostadsrätt stimulerar till egna insatser, större omvårdnad av den egna bostadsmiljön samt till ett ökat sparande. Ett ökat ägande — även av bostadsrätt — är till fördel för både bostadskonsumenten och samhällsekonomin. Variation och valfrihet är också en förutsättning för att skapa den socialt bästa bostadsmiljön och därmed motverka segregation. Bra boendemiljö kräver en hög ambition både vad avser den inre och den yttre miljön. Byråkratin får inte motverka möjligheterna att skapa den standard som bostadskonsumenten vill ha. Lånereglerna får inte vara ett hinder mot nya idéer och variation. Terränganpassat byggande, en bra miljö för barn och äldre samt en god kommersiell och social service är nödvändiga element för att ett bostadsområde skall kunna fungera som ett samhälle gjort för de enskilda människorna och efter deras önskemål.

Herr talman! I sin skattemotion till årets riksdag vill socialdemokraterna skärpa skogsbeskattningen. Enligt det lagförslag som trädde i kraft fr.o.m. i år får skogsägarna dra av 50 96 vid försäljning av rotpost och 30 96 av skogsprodukter. Är det grov okunnighet eller ett försök att vilseleda allmänheten, när socialdemokraterna inte i sin motion och tydligen inte heller vid presentationen av den talar om att detta skatteavdrag bara är ett sätt att skjuta beskattningen framför sig? Det sammanlagda skatteavdraget vid försäljning av skogsprodukter får under innehavstiden uppgå till högst 50 20 av skogens anskaffningsvärde. Liksom tidigare skall man pröva beskattningskonsekvenserna inom ramen för realisationsvinstbeskattningen vid avyttring av fastigheten. Därför varnade man i Lantbruksradion i söndags skogsägarna för att utnyttja avdragsmöjligheten urskillningslöst. I en presskonferens talade socialdemokraterna också om att staten skulle kunna få in 450-500 milj.kr., om man minskade skogsägarnas avdragsmöjlighet till 25 resp. 15 20. Den enligt socialdemokraterna generösa avdragsrätten föreslogs endast ändras från den 1 januari 1981. Hur man skall kunna få nytta av det för skatteutjämning under budgetåret 1980/81 förstår jag inte. Tala ärligt om för svenska folket att dessa avdrag inte berör alla skogsägare utan att väldigt många inte alls kommer att utnyttja dem! Man säger också att det under 1980 borde stimuleras till ökad avverkning. Enligt de uppgifter jag har fått har avverkningen under avverkningsåret 1979 79. Detta beror inte på dessa avdrag utan på att man varit solidarisk mot sina skogsindustrier. Men det beror också på att priset för råvaran höjts något, så att man inte längre behöver betala mer pengar för avverkningen än vad som motsvaras av försäljningssumman, vilket tidigare varit fallet. Jag kommer därmed in på det handlingsprogram, Politik för skogsnäringen, som Svante Lundkvist var inne på i sitt anförande i går kväll. Enligt Svante Lundkvist är detta ett handlingsprogram för att möta problemen inom skogsbruket och skogsindustrin. Jag hoppas bara att inte alla uppgifter i detta är lika vilseledande som den förklaring till kriserna inom skogsnäringen som en fackföreningsbas där hemma gav. Han hade nämligen tolkat det hela så att kriserna helt berodde på ”de penninghungriga skogsägarna”. Man utgår i Politik för skogsnäringen från år 1976 när det gäller inkomsten för skogsägarna, men man talar inte om att priset på rotnettot därefter sänkts med minst 10 26, medan löner och andra utgifter stigit betydligt. Man har inte heller räknat med räntor på kapital eller med återplanteringskostnader. Programmet är alltså helt vilseledande på detta område. Nu är skogsavfall och skogsråvara mycket konkurrenskraftiga som råvara i värmeverk. Skogsråvaran blir billigare än den importerade oljan. Från vissa håll vill man emellertid ha förbud mot användning av massaved i det sammanhanget. Skall skogsägarna alltså avstå från att sälja sitt virke till den som kan betala för det? Jag anser att vi i stället måste satsa på ett system som gör det möjligt att ta fram energiråvara till lägre kostnader än dagens. Vi måste också få en industri som betalar sådana priser för råvaran som är skäliga i förhållande till bränslevärdet.

Herr talman! Den allmänpolitiska debatten har under de här två dagarna berört många områden som oroar människorna. Jag kan tyvärr inte bryta raden av sådana talare. Det känns måhända litet olustigt att debatten avslutas med ett inlägg om vårt samhälles brottslighetsproblem, men många människor upplever detta som ett av de verkligt svåra samhällsproblemen. Den omfattning i vilken människor begår brott är beroende av ett samspel mellan ett stort antal sociala och individuella faktorer, som inbördes är mycket olikartade. Vissa av dem främjar brottslighet, andra är ägnade att avhålla från brott. Mot denna bakgrund är det orimligt att tro att det skulle kunna lyckas att genom en enda faktor, det kriminalrättsliga ingripandet, dirigera människor till fullständig laglydnad. Lika felaktigt har varit att låta en kriminologisk teori dominera debatten såsom skett de senaste årtiondena. I början av 1960-talet började man inom den kriminologiska forskningen tala om stämpling. Teorierna om stämpling har haft ett stort inflytande på diskussionen om kriminellt och avvikande beteende. Teorins inflytande kan bero på att den ger en enkel och attraktiv lösning på ett svårt problem. Genom att det enligt denna teori är omgivningens reaktion som är orsaken till avvikarens beteende, blir denne fri från ansvar. Det är i själva verket den sociala omgivningen som är ansvarig för avvikarens beteende. Att vidta åtgärder mot avvikaren förvärrar därför endast situationen. Den nya debåtten om normer är en reaktion mot denna överslätande tolerans. I den debatten framhålles alltmer människors behov av att i samverkan med andra själva ta ansvar för sitt liv, av att styra och påverka sin egen framtid. Allt fler människor upplever att den tolerans som vi tidigare haft inte är helt rätt avvägd i dag och att vårt narkotikaproblem t.ex. är ett uttryck för en missriktad samhällelig tolerans. Herr talman! Brottsökningen i Sverige sedan andra världskrigets slut är i första hand en följd av en påtagligt ökad brottsaktivitet bland barn och ungdom. Den ger kraftiga utslag i brottsstatistiken, och den har åtskilliga negativa konsekvenser för relationerna mellan den yngre och den äldre generationen, till skada för båda. Den representerar en svår belastning på vårt samhälle. Frågan om bekämpande av ungdomsbrottsligheten har därför enligt moderata samlingspartiets uppfattning en central roll. Den officiella statistiken vad gäller ungdomskriminaliteten visar på flera samband. Störda föräldrarelationer, skolproblem, som skolk, avbrutna studier, dåliga betyg, arbetslöshet, alkohol-/narkotikaproblem och kriminalitet visar parallellt alla en stigande tendens. Att det i dag råder så stor osäkerhet om hur samhället bör reagera på lagöverträdelser som begåtts av unga människor beror delvis på att det finns två motsatta synsätt. Låt mig förenklat sammanfatta dem på följande sätt. 1. Alla unga människor begår någon gång i sitt liv brottsliga handlingar, men de flesta ”växer ifrån” dem. Om samhället reagerar på ungdomars brottsliga handlingar genom att bestraffa dem, kan de bli stämplade. Risken finns då att de intar en negativ attityd med fortsatt kriminalitet som följd. Samhällets reaktion kan alltså leda till ökad kriminalitet. Detta är stämplingsteorins synsätt. 2. Samhället och dess representanter måste reagera på ungdomars lagstridiga handlingar för att tydligt markera gränserna för det otillåtna och ogillande av att dessa gränser överträds. Reaktionen behöver inte vara sträng, men den bör komma snabbt och vara klart relaterad till vad som har hänt. Utebliven reaktion kan leda till ökad kriminalitet hos ungdomarna. Detta är normteorins synsätt. Frågan gäller alltså om man skall göra något när en ung person blir upptäckt för någon brottslig handling. Frågan är enligt mitt synsätt lätt att besvara. Om en norm är grundad i allmänt omfattade värderingar och man vill att den skall bestå, då skall man reagera på normbrott men också reagera positivt då normen följs. Hur sambandet mellan störda familjerelationer, skolsvårigheter, arbetslöshet och kriminalitet hos ungdom ser ut vet man inte med bestämdhet.- Någon studie som kan visa hur detta samband ser ut har ännu inte gjorts. Att det finns ett samband antas dock av de flesta forskare. Dessa förhållanden utgör bakgrunden till dagens allvarliga narkotikasituation. De utgör faktorer som endast årtiondens målmedvetet samhällsarbete kan förändra. Narkotikakonsumtionens totala omfattning är okänd. Omfattningen av det tunga missbruket — i första hand injektionsmissbruket — är svår att bedöma. Enligt vissa berörda myndigheter och organisationer ligger antalet injektionsmissbrukare i vårt land på mellan 10 000 och 15 000 personer. Antalet personer som injicerar centralstimulantia anses inte ha ökat under senare år. Däremot har användningen av opiater ökat. Det närbesläktade heroinet började få allt större spridning åren 1974-1976. Framför allt under de tre senaste åren tycks en kraftig ökning ha skett av handeln med heroin och av heroinmissbruket. Detta är liksom övriga former av tungt missbruk i huvudsak koncentrerat till storstadsområdena. Antalet heroinmissbrukare uppskattades våren 1977 till ca 2000 i hela landet, varav ca 1000 i Stockholmsområdet. Med reservation för bedömningssvårigheterna kan situationen beskrivas på följande sätt. Efter en spridningsoch tillväxtfas i slutet av 1960-talet visar vissa tecken på att läget efter en stabilisering åter börjat utvecklas negativt. Det är framför allt den snabba övergången till tung narkotika i vissa missbrukargrupper som skrämmer. Larmrapporterna om narkotikamissbrukets härjningar vittnar om de växande dagliga svårigheter som tull, polis, sociala myndigheter och vårdinrättningar ställs inför. De omfattande problemen för den enskilde och för samhället visar sig på olika sätt. Narkotikamissbrukets utbredning utgör grunden för en vitt förgrenad brottslighet i det svenska samhället. Flera olika brottstyper kan urskiljas på narkotikans väg. Den smugglas in i landet och försäljs illegalt inom landet. För att kunna köpa narkotika gör sig narkomanerna ofta skyldiga till omfattande brottslighet, såsom olika tillgreppsbrott, stöld, inbrott, rån m.m. Det genom brottslig verksamhet åtkomna stöldgodset måste oftast avyttras och förvandlas till reda pengar. Detta skapar grund för en omfattande häleribrottslighet. Utan tvivel drivs också många unga kvinnliga narkomaner till prostitution för att finansiera sitt missbruk. Prostitutionen för ofta i sin tur med sig olika slags brottslig verksamhet. Den hittillsvarande politiken på detta område har inte kommit till rätta med problemen. Det fordras nu samlade samhällsinsatser under lång tid mot alla grenar av narkotikakomplexet för att vi skall komma till rätta med narkotikamissbruket och den brottslighet som har samband därmed. På kort sikt måste samhällets resurser inriktas på främst följande åtgärder: 2. Slå sönder langarorganisationerna. 3. Skapa en narkotikafri kriminalvård. 4. Bygga upp en fungerande narkomanvård. Låt mig, herr talman, här endast ta upp vissa kriminalpolitiska åtgärder till behandling. Det gäller i första hand en översyn av narkotikastrafflagens straffsatser samt permissionsbestämmelser för intagna som avtjänar straff för narkotikabrott. Maximistraffet höjdes 1972 till fängelse i tio år. Det maximistraffhot som vilar över det grova narkotikabrottet är ett betydande instrument i kampen mot den internationella narkotikatrafik som är inriktad på Sverige. För att straffhotet skall bli verkningsfullt anser vi moderater att maximistraffen bör höjas. Detta kommer erfarenhetsmässigt att medföra att domstolarna generellt anser sig böra ådöma längre tids fängelse än vad som nu är fallet. Men det intressanta är minimistraffsatserna. Dessa har vad gäller grovt narkotikabrott utvecklats från fängelse lägst sex månader vid 1968 års lagstiftning till lägst ett års fängelse vid 1969 års lagstiftning. Härefter har ingen ändring ägt rum. Vad gäller såväl det vanliga narkotikabrottet som narkotikaförseelsen har bötesstraffet alltsedan 1968 varit minimistraff. Mycket talar för en översyn av narkotikastrafflagen. Enligt 1975 års statistik framlagd av BRÅ dömdes nästan 70 Zo av dem som ådömdes fängelse för grovt narkotikabrott till fängelse i högst två år. Mindre än 4 90 ådömdes längre fängelsestraff än fyra år. Vid bedömningen av dessa brott kan konstateras att narkotikamissbruket nu blivit så omfattande att spridandet av heroin t.ex. årligen leder till att många narkomaner dör. Importören, tillverkaren och langaren har uppsåt att tjäna pengar på narkomanernas bekostnad. Vetskapen om vilka risker de utsätter narkomanerna för avhåller dem inte från deras verksamhet. Tvärtom är deras förhoppning att skapa, bibehålla och om möjligt öka en säker kundkrets. Verksamheten riktar sig mot ungdomen. Langarens vinster är ofta enorma. Krasst ekonomiskt lönar sig verksamheten om vederbörande inte ertappas oftare än varannan gång och då inte behöver avtjäna mer än något års fängelse. Mot denna bakgrund kan det ifrågasättas om inte straffminimum för narkotikabrotten är alldeles för lågt vid jämförelse med de verkningar narkomanin har för såväl enskilda som samhället. Sista ledet i knarkhandeln är vitalt för langarorganisationernas funktionssätt. Att bli smålangare är ett sätt att få pengar till sitt eget missbruk. Genom att många narkotikamissbrukare på det här sättet får ett personligt ekonomiskt intresse av att sälja till andra blir de också garanter för att narkotikamarknaden inte minskar. I stället har de ett aktivt intresse av att missbruket sprids till ständigt nya grupper. Om narkotikainnehavaren behandlas mer ingripande än i dag och om minimistraffen skärps kan den utbredda uppfattningen att det är lagligt att inneha viss mängd narkotika ändras. Detta skulle försvåra nyrekryteringen till missbruket. Den viktigaste följden av ett tidigt och effektivt ingrepp blir att antalet personer som narkomanen kan göra till missbrukare begränsas. Genom att åtalspraxis vid innehav av mindre mängder narkotika utvecklats mot ett ökat antal fall av åtalsunderlåtelser har narkotikamarknaden anpassat sig till detta. Langarna har i normalfallet inte mer narkotika på sig än att de undgår åtal. På detta sätt har det sista ledet i narkotikahanteringen i praktiken blivit helt legalt. Dessa förhållanden är ohållbara, om man har ambitionen att stoppa narkotikalangningen. Det är också klart att varken langare eller missbrukare kan avhållas genom bötesstraff. På grund av narkotikastrafflagens utformning och tillämpning är böter ändå en mycket vanlig påföljd. År 1978 utdömdes genom strafföreläggande eller domstolsdom böter i 32 96 av alla mål som avdömdes och som avsåg enbart narkotika. Riksåklagaren har nu i januari stramat upp praxis i vad gäller åtalsunderlåtelser på ett sätt som bör innebära en förbättring på detta område. En skärpt åtalspraxis medför dock med nuvarande strafflagstiftning endast en ökning av antalet bötesdomar. Enligt moderaternas mening kan väsentliga förbättringar endast nås om användningen av böter ges en ren undantagskaraktär i straffmätningen. Genom en sådan ändring av lagstiftningen nås såväl langare som missbrukare av de rättsvårdande organen och av narkomanvården, och ett tryck appliceras mot langarorganisationen i dess känsligaste del. Andelen narkotikaoch läkemedelsmissbrukare har ökat markant sedan slutet av 1960-talet inom både anstalterna och frivården inom kriminalvården. Mot denna bakgrund måste man bedöma det kraftigt ökade missbruket av permissioner som utvecklats sedan början på 1970-talet och det ökade antalet rymningar. Härigenom har narkotikamissbruket kunnat fortsätta och langarkedjorna hållas i stort sett intakta. Sedan permissionsbestämmelserna skärpts 1978 har andelen misskötta permissioner dock minskat något. Det är givetvis av stor vikt att permissioner inte tillämpas på ett sådant sätt att t.ex. grova narkotikaförbrytare ges möjlighet till rymning. Det ligger i sakens natur att särskild försiktighet är motiverad när det rör sig om personer som genom sin internationella anknytning till narkotikabrottsligheten kan befaras fortsätta med sin verksamhet. Det är uppenbarligen stötande för de rättsvårdande myndigheterna — polis, åklagare och domstolar — och även för allmänheten att permission beviljas efter en mycket kort tids frihetsberövande, trots att vederbörande dömts till ett långvarigt frihetsstraff för samhällsfarlig kriminalitet. Det har säkerligen inte heller förankring i det allmänna rättsmedvetandet. En mer restriktiv permissionspolitik står bättre i överensstämmelse med rättskänslan hos gemene man. Herr talman! Narkotikabrottslighetens utbredning och skadeverkningar ställer särskilda krav på prioritering av samhällets resurser. Enligt min uppfattning både kan och bör samhällets resurser för brottsbekämpning genom olika åtgärder från statsmakternas sida ges en klarare prioritering. Skälet till min uppfattning är följande. Vi har i det svenska samhället strukturer av brottslighet som är relativt lätt urskiljbara. En av dem är Nr 75 narkotikabrottsligheten, som förutom hanteringen som sådan drar med sig Torsdagen den en omfattande egendomsbrottslighet, hälerier, finansiering genom prosti — 31 januari 1980 tution och stundtals våldsbrottslighet. Samhället besitter i själva verket mycket stora resurser för brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. Men dessa resurser är splittrade både i vad det gäller organisation och när det gäller ansvar. Skolan, socialvården, polisen, domstolarna och kriminalvården arbetar mot denna strukturella brottslighet efter olika förutsättningar, med olika mål och tyvärr alltför ofta var för sig. Samhället kan enligt min uppfattning inte effektivt förebygga och bekämpa brottslighet av denna karaktär med nuvarande insatser genom olika organisationer som inte förenas i en gemensam målsättning. Om denna allvarliga strukturbrottslighet skall kunna bekämpas fordras ett nytänkande på flera plan. Herr talman! Det som krävs är att man bekämpar denna brottslighets struktur riktat, samtidigt och mot alla delar av dess svaga punkter. Jag tror att sådana riktade insatser snabbt skulle kunna pressa ner brottsligheten och återställa tilltron till samhällets förmåga att skänka trygghet för medborgarna.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har framställt en interpellation till mig om SSAB:s verksamhet i Luleå. Eftersom interpellanten inte haft tillfälle att ta emot svaret inom föreskriven tid kommer jag att besvara interpellationen den 8 februari.

Herr talman! Sune Johansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att trygga sysselsättningen i Hagfors och Munkfors. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. När det gäller sysselsättningsproblemen i Värmland har jag så sent som i november 1979 besvarat några interpellationer som berörde sysselsättningssituationen i länet. Jag redogjorde då dels för de insatser regeringen redan vidtagit i länet, dels för det arbete som pågår inom regeringskansliet för att förbättra sysselsättningssituationen i Värmland. Till den redogörelsen kan fogas att regeringen förra veckan beslutade att tillföra länsstyrelsen 700 000 kr. utöver de 2 500 000 kr. regeringen tidigare tilldelat länsstyrelsen för åtgärder i samband med länsplaneringen. att trygga sysselsättningen i Hagfors och Munkfors När det gäller åtgärder för att trygga sysselsättningen i kommunerna Hagfors och Munkfors kan jag meddela att regeringen i går beslutade att ge Uddeholm Strip Steel i Munkfors kommun ett lokaliseringslån på 5 150 000 kr. för investeringar, bl.a. i en härdningsugn. Vidare har regeringen beslutat att ge Uddeholms AB i Hagfors kommun ett lokaliseringslån på 20 milj.kr. för investeringar som syftar till bl.a. ökad vidarebearbetning av verktygsstål. Jag kan även meddela att Uddeholms AB i samband med diskussionerna om lokaliseringslån har gjort utfästelser att för ca 10 milj.kr. genomföra vissa sysselsättningsskapande insatser i Värmland.

Herr talman! Jag vill börja med att uttala ett tack till industriministern för de i svaret på min fråga redovisade regeringsbesluten om stöd till Hagfors och Munkfors med anledning av de förstärkningar som behövs när det gäller stålindustrin. Jag vill likaså tacka för de ökade medel som har tilldelats länsstyrelsen i Värmland. Jag har i min fråga aktualiserat två av Värmlands sexton kommuner, nämligen Munkfors och Hagfors. Men jag skulle i princip ha kunnat inkludera samtliga kommuner, eftersom arbetsmarknadsläget är nästan lika besvärligt i hela länet. Anledningen till att jag nu har aktualiserat Munkfors och Hagfors är att dessa två tidigare så trygga industriorter under de senaste åren blivit inlemmade i den av samhället okontrollerade strukturförändring som tillåtits pågå inom specialstålsindustrin. De regeringar som har funnits sedan 1976 har enligt mitt förmenande tyvärr placerat sig i en åskådarposition när det gäller de strukturarrangemang som Uddeholmsbolagen bjudit ut till en dryg entréavgift för staten. Kanske är det så som en facklig representant i Uddeholm har uttryckt det till mig, att Uddeholmsledningen av någon underlig anledning lyckats pådyvla regering och departement en uppfattning om att man inom bolaget skall klara sysselsättningen i Hagfors och Munkfors, samtidigt som vem som helst kan utläsa att dessa två orter under 1970-talet har förlorat ca 1000 arbetstillfällen. Stålindustrierna i Hagfors och Munkfors dominerar sysselsättningen där. Och jag tycker inte det är för mycket begärt när vi från socialdemokratin kräver att regeringen skaffar sig ett bättre grepp om strukturbesluten inom Uddeholmsbolaget. Tillåt mig konstatera att regeringarna sedan 1976 har godtagit att exempelvis Uddeholm har dragit ner trafiken på NKLJ — arbetstillfällen försvann. Man har godtagit bildandet av dets.k. NU-bolaget— sysselsättning försvann. Regeringen godtog bildandet av bandbolag mellan Uddeholm och Sandviken — sysselsättning försvann. Det föreligger planer på en gjuterifusion mellan Uddeholm och Fagersta som kan resultera i att 100 arbetstillfällen försvinner i Hagfors.

Från socialdemokratin kräver vi ett särskilt åtgärdspaket av typ Norrbottenspaket. Är industriministern beredd att verka för att något sådant kommer till stånd?

Herr talman! Jag skall också be att få tacka industriministern för svaret, speciellt för det som gäller de åtgärder som beslutades i går till förmån för Hagfors och Munkfors. Sysselsättningssituationen i Värmland är i det stora hela kolossalt svår. Vi har talat om detta förut, och jag skall inte gå in på den delen just nu, det medger inte tiden. Jag vill ändå säga att den i nuet hårdast drabbade kommunen synes vara Hagfors. Vi har där många arbetslösa, och vi har en kraftig befolkningsminskning. Detta utgör i och för sig risker när det gäller att kunna upprätthålla den service som är nödvändig för människorna i kommunen. Därför måste man se till att vi inte får en alltför snedvriden befolkningsfördelning, med enbart äldre människor. Vi måste ha många i produktivt arbete, och till det krävs sysselsättning. På olika sätt måste vi skapa nya sysselsättningar, och det som beslutades i går är ett steg i rätt riktning. I Värmlands sossetidning har det sagts att Åsling har slagit igen akuten och att om ett värmländskt företag hamnar i kris måste det klara sig på egen hand. Det är glädjande att nu få veta att så inte är fallet. Det är också glädjande att detta stöd har kommit till Hagfors. Det räddar sysselsättningen för rätt många personer. Jag hoppas att Nils Åsling kan hålla dörren öppen för ytterligare satsningar såväl i Hagfors och Munkfors som i Värmland i dess helhet. Det är väldigt många företag som sitter illa till och där sysselsättningen är hotad. Jag hoppas att industriministern inte tar alltför illa vid sig av alla de påhopp som i det avseendet gjorts från oppositionen. Vi är naturligtvis medvetna om landets besvärliga ekonomiska situation, och vi förstår självfallet att en sträng återhållsamhet med ekonomin är ofrånkomlig. Men den är också nödvändig för att man skall kunna hjälpa de områden som har det allra sämst ställt, och det gäller just ett län som Värmland, med dess situation. Det är därför som jag i detta fall gärna vill vädja till industriministern och säga att det är tacknämligt om regeringen mycket noga följer utvecklingen och gör vad som är möjligt för att åstadkomma ytterligare sysselsättning. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag kan försäkra Bertil Jonasson att jag inte tar de s.k. påhoppen så allvarligt, i synnerhet som de vanligen inte är förknippade med att trygga sysselsättningen i Hagfors och Munkfors någon som helst anvisning om alternativa handlingslinjer. Sådana har jag i viss mån saknat i de Värmlandsdebatter vi fört nu under en tid. Förslagen till alternativa åtgärder är tyvärr ganska få, men jag kan försäkra Bertil Jonasson att vi från regeringens sida är beredda till ytterligare satsningar på projekt som på olika sätt kommer fram och som är ägnade att förstärka sysselsättningen i Värmland. Vi är väl medvetna om problemen, och den s.k. akuten är inte stängd. Principerna för industripolitiken är oförändrade. Till Sune Johansson vill jag säga att jag är litet förvånad över hans . pessimistiska rundmålning, när vi nu satsar på projekt efter projekt för att stärka den värmländska industrin. Vi har inte stillatigande accepterat att den här rationaliseringsprocessen också innebär försämrad sysselsättning på sina håll, utan vi är febrilt sysselsatta med att hitta alternativ. I det sammanhanget vill jag vädja till Sune Johansson liksom till länsmyndigheterna att också på det lokala planet aktivera sina insatser och inte hamna i denna något ofruktbara roll att ensidigt kräva insatser. Här gäller det en samverkan för att försöka ta fram nya uppslag och affärsidéer som kan innebära ökad sysselsättning.
Herr talman! Jag är inte speciellt pessimistisk i det här sammanhanget, lika litet som i något annat. Givetvis förstår jag de svårigheter som en regering kan ha när det gäller att påverka strukturproblemen inom ett företag som Uddeholm, för det är ju ett faktum att samhället inte har den möjlighet till insyn och påverkan som det borde ha för att kunna leda den här typen av företag åt rätt håll. När vi kritiserar vissa saker som händer inom basindustrierna innebär inte det att vi på något sätt är pessimister, utan vår strävan är att få en framåtriktning av strukturen på näringslivet i vårt län. Men självfallet är vi i oppositionsställning i en ännu sämre situation än regeringen när det gäller insyn och påverkan i samband med företagens direkta planer. Som exempel på initiativ som har tagits kan jag nämna för industriministern att vi inom arbetarrörelsen i Värmland i samband med länsplaneringen ämnar starta en studiecirkelverksamhet på resp. ort för att få så många människor som möjligt engagerade i strukturfrågorna. Det är klart att hopplösheten inför möjligheterna till påverkan av strukturfrågorna sprider sig. För några dagar sedan meddelade exempelvis den facklige representanten i Uddeholms styrelse att han ämnar lämna styrelsen beroende på att han tycker att de synpunkter han för fram där inte beaktas av företaget i någon som helst utsträckning. Det är utomordentligt allvarligt om de anställda förlorar intresset för dessa frågor därför att de anser att deras medbestämmande i företagen är för litet. Jag vill i det sammanhanget ställa en följdfråga till industriministern: Är industriministern beredd att verka för att de anställda får ett utökat medbestämmande i företag som Uddeholmsbolaget? Jag vill också notera att industriministern inte gav mig något svar på frågan om vad han eventuellt tänker göra i vad det gäller SSAB:s planer på en vägstålstillverkning, vilket inom Uddeholmsbolaget kommer att upplevas som en konkurrens.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret att akuten ingalunda är stängd för Värmland. Jag är medveten om att konkreta förslag måste läggas fram och att vi i Värmland också själva måste medverka till att förslagen är realistiska och värda att satsa på i en framtid. Inom Värmlandsdelegationen har vi presenterat åtskilliga förslag, och vi har fått gehör för en hel del av dem. Flera kommer säkert så småningom, och jag är tacksam för industriministerns besked att regeringen skall pröva dessa. Jag tror att det är nödvändigt att man i det här sammanhanget speciellt beaktar Värmlands situation. De stora strukturförändringarna har drabbat särskilt Värmland hårt, och det är därför nödvändigt att satsa på Värmland och att regeringen ger sitt fulla stöd.
Herr talman! Jag vill till Sune Johansson säga att jag inte närmare har informerat mig om vägstålstillverkningens framtid och därför inte kan lämna något svar i dag. T övrigt finner jag det beklagligt om de anställda vid Uddeholm inte känner sig delaktiga i beslutsprocessen. Jag är naturligtvis angelägen om att de skall vara det. Fungerar inte de nuvarande inflytandeformerna får man överväga hur man kan förstärka dessa. De anställda måste ju vara med i företagens beslutsprocess. När Sune Johansson säger att vi inte har sådana påverkansmöjligheter i företagen att utvecklingen kan främjas är det egentligen en felaktig konklusion. Vad som styr företagen är marknaden. Jag skulle vilja veta hur den industripolitik skall se ut som har påverkansmöjligheter på den internationella marknaden när det gäller specialstål. Det blir så lätt fromma önskemål, när man talar om t.ex. översiktlig planering. Man skall också se till vad det är som styr sysselsättningen, nämligen konkurrenskraften och marknaden. Ta i stället, Sune Johansson, och säg ett vänligt ord om småföretagarna i Värmland, uppmuntra dem, stöd dem. Det är de som skall kunna bidra till den nödvändiga differentieringen av näringsstrukturen i Värmland.
Herr talman! Beträffande det sista som industriministern yttrade vill jag säga att jag tror att jag har visat att jag arbetar för småföretagen, och det har också skett i Värmlandsdelegationen. Vi krävde ju ett antal miljoner till utvecklingsfonden i länet för att ge ett extra stöd till småföretagen. Vid det tillfället fick vi inte några pengar, men det är klart att jag kan fråga industriministern, om han nu är beredd att hjälpa till att förverkliga de planer för Värmland som både jag och andra har. När det gäller påverkansmöjligheterna är det klart att det också är viktigt att se litet grand på företagens marknad. Jag kan berätta för industriministern att jag i fjol när jag var i Australien träffade en representant för ett större svenskt stålföretag. På min fråga om han samarbetar med svenska företag som för produkter som de själva inte har där nere, men som japanerna eventuellt tillverkar, upplyste han mig om att konkurrensen i Sverige mellan de olika stålföretagen medför att de svenska företagen är konkurrenter även utomlands. Därför går man hellre till japanerna och tipsar om order än vänder sig till svenska brodereller systerföretag. Detta borde regeringen se över.

Herr talman! Hugo Bengtsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att trygga Öresundsvarvets fortbestånd och sysselsättningen i Landskrona och Landskronaregionen. Eric Jönsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till varvslösningar, som ger Kockums varv möjligheter att fortleva som ett stort, rationellt och expansivt varv. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Svenska Varvs styrelse har vid sammanträde den 10 januari 1980 bedömt marknadsutrymmet för de svenska storvarven under 1980-talet till 5-7 miljoner direkta produktionstimmar per år under förutsättning att en mycket riskfylld satsning inom olika affärsområden lyckas. Riksdagen angav hösten 1978 att kapaciteten vid storvarven skulle minska till 9 miljoner direkta produktionstimmar per år vid utgången av år 1980. En ytterligare kapacitetsminskning utöver den som beslutades av riksdagen hösten 1978 skulle sålunda vara nödvändig för att anpassa kapaciteten till marknadsutrymmet. Frågan om kapacitetsminskningen vid varven bereds f. n. inom industridepartementet med sikte på att den skall behandlas i den proposition om varvsfrågorna som regeringen har för avsikt att förelägga riksdagen våren 1980. Vid beredningen kommer också de samhällsekonomiska konsekvenserna av kapacitetsminskningen att belysas. Innan beredningen är avslutad, är jag inte beredd att uttala mig om Öresundsvarvets eller Kockums varvs framtid.

Herr talman! Får jag allra först säga tack till industriministern för svaret på min fråga beträffande Kockums varv. Det är synd att han inte vill ange någon positiv viljeinriktning i det här sammanhanget. När Svenska Varvs styrelse för tre veckor sedan presenterade sitt förslag om Svenska Varvs framtid fick de som jobbar på varven och de som bor i varvsorterna en rejäl kalldusch. Sedan dess har utsikterna och förhoppningarna om varvens framtid böljat fram och tillbaka. Framför allt har personalorganisationerna kämpat ihärdigt för att bevara varven som utvecklingsbara arbetsplatser. De fackliga organisationerna har vägrat att ge upp kampen för varvens fortsatta existens. Denna beundransvärda insats tycks nu i viss mån ha gett resultat. ligheterna för svensk varvsindustri Öresundsvarvet får ta nya order och får såvitt jag kan förstå en ny verkställande direktör. Industriministern har också sagt, enligt pressuppgifter, att de anställda vid varven skall ha trygghet under omställningstiden. Det betyder väl att ingen kan avskedas utan att nytt meningsfullt jobb har anskaffats. Den fråga jag ställt är om industriministern är beredd att medverka till varvslösningar som ger Kockums möjligheter att fortleva som ett expansivt företag. Anledningen till frågan är att ett genomförande av Svenska Varvs strukturplan skulle få utomordentligt allvarliga konsekvenser för sysselsättningen i Malmöregionen. Att minska antalet anställda vid Kockums varv med 1 900 personer innebär i praktiken risk för att hela varvet läggs ned. Det är alldeles klart att Kockums inte tål en så långtgående nedbantning av arbetsstyrkan som strukturplanen förutsätter. Drar man ut konsekvenserna av detta blir resultatet att om Kockums försvinner så lägger man inte bara ned ett varv — man är på god väg att lägga ned hela Malmö. Jag säger detta därför att sydvästra Skåne och Malmö inte är någon överhettad region när det gäller sysselsättningen. Tvärtom har vi relativt sett en sysselsättningsminskning. År 1979 var antalet sysselsatta i Malmöhus län endast 5 4 större än 1970. Motsvarande siffra för hela landet varca9 20. I Stockholms län var ökningen av antalet sysselsatta under samma period drygt 9 20. Och i Göteborgs och Bohus län var ökningen ca 7 96. Om Svenska Varvs nedskärningsplaner genomförs, drabbas Malmöhus län hårdare än något annat län. Vi har under 1979 haft den högsta arbetslösheten ilandet i absoluta siffror räknat. Att därtill ytterligare mista mellan 4 000 och 5 000 arbetstillfällen är helt oacceptabelt ur sysselsättningssynpunkt. Jag vill därför till sist vädja till industriministern att se till att varvspropositionen utformas på sådant sätt att Kockums ges en chans att överleva.
Herr talman! Får jag först instämma i vad Hugo Bengtsson sade beträffande nödvändigheten av att skingra ovissheten och otryggheten för de anställda på varvsorterna. Så långt har tidigare beslut i varvspolitiken varit olyckliga, eftersom de inte i tillräcklig omfattning har angett ett mera precist långsiktigt mål för den svenska varvsindustrin. Jag hoppas att vi här i kammaren i vår skall kunna skingra den ovissheten, fastlägga bestämda mål, så att anställda och varvsledning vet hur staten/ägaren ser på varvsindustrins framtid. Det är ett absolut villkor, såsom jag ser det. Min filosofi i arbetet med varvspropositionen är nu att med öppen information till facket och förhoppningsvis tillsammans med oppositionen här i kammaren försöka hitta vägar för att uppnå denna långsiktiga målsättning. Jag tror att strukturplanen är en relativt realistisk utgångspunkt för de företagsekonomiska övervägandena. Den innehåller redan den mycket stora risktaganden, men jag anser att de riskerna får man ta. Därutöver måste emellertid konstrueras ett skyddsnät för de anställda, framför allt för den övertaliga arbetskraften. Vi måste med åtgärder som redan praktiserats i Göteborg i det s.k. P 80, som i vissa varianter skulle kunna fortleva, genom en massiv insats för alternativ sysselsättning på varven och på varvsorterna kunna kompensera effekten av strukturplanen. Jag har för min del t.ex. beträffande Landskrona redan gett min anslutning till kommunens krav på att Landskrona skall bli lokaliseringsort för den nya stora kolhamnen.

Herr talman! Jag är beredd, Hugo Bengtsson, att vitsorda att målet för vår varvsproposition är att staten såsom ägare till varven skall ta sitt fulla ansvar för att garantera de anställda trygghet under omställningsperioden.

Målet är att garantera de anställda trygghet i denna nödvändiga omställningsperiod för svensk varvsindustri.

Herr talman! Lennart Bladh har frågat mig dels om jag varit informerad om en aviserad nedläggning av Ato Fritid i Osby, dels vilka åtgärder jag ämnar vidtaga för att trygga en fortsatt sysselsättning vid företaget. Fritidsmöbelsektorn kännetecknas av en påtaglig överkapacitet med stark priskonkurrens och åtföljande förluster eller mycket svaga resultat för de flesta företag i branschen. Ato Fritid AB är ett dotterbolag till Svenska Navigator AB och är en av de större tillverkarna av fritidsmöbler i landet. Företaget sysselsätter f. n. ca 190 personer. Verksamheten har under de senaste åren medfört allt större förluster och bolagets styrelse har därför nu beslutat att varsla samtliga anställda om nedläggning av verksamheten under sommaren 1980. Priskonkurrensen har lett till stora svårigheter inte bara för Ato utan också för en annan stor enhet inom fritidsmöbelsektorn, Gunboföretagen, med tillverkning i Lycksele och Malå. Gunboföretagen, som har ca 170 anställda, därav över 100 i Norrland, begärde sig i konkurs i slutet av december. Jag har sedan en tid tillbaka varit informerad om svårigheterna för Ato och om styrelsens överväganden med anledning därav. I Gunbo har staten stora fordringar i form av lokaliseringslån och industrigarantilån. Utredning om Gunboföretagens ställning pågår genom konkursförvaltarnas försorg. Bevakningen av statens fordringar i konkursboet har gett regeringen anledning att överväga frågor rörande strukturen inom branschen. Strukturfrågan är väsentlig också mot bakgrund av att Stiftelsen Samhällsföretag har en omfattande produktion av fritidsmöbler och möbelkomponenter. Representanter för industridepartementet har därför tagit kontakt med berörda parter. Det är dock för tidigt att uttala sig om vad överläggningarna kan leda till och vilka förutsättningar som kan föreligga för en fortsatt verksamhet i Ato.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Det har varit intressant att höra debatterna här i dag. De har rört sig över ett stort fält av nedläggningshotade företag i olika branscher och på olika slags orter — större tätorter såväl som mindre. I mitt fall gäller det en bygd och en region som är hårt drabbade sedan lång tid tillbaka. Jag kan nämna Broby Industrier, Östanå Bruk, Junesco m.fl. I en del fall har problemen kunnat lösas tack vare insatser från samhällets sida. Man har hjälpt de anställda och företagsledningarna att få kraft att starta på nytt. Ato är en intressant företeelse. Företaget tillverkar fritidsmöbler, och som vi hörde här är det en mycket hård konkurrens i branschen. Vissa företag i branschen har fått statlig hjälp. Jag vill nu fråga om bevakningen av statens fordringar i Gunbo går före en eventuell hjälp för att få fart på verksamheten i Ato i Osby. I december månad hade man förhandlingar angående Ato:s fortsatta öden. De anställda ingavs då ett visst hopp, och det var optimism i lägret. Den 15 december trodde facket att problemen skulle få en lösning. Sedan gick julhelgen, och så snart som i början av januari månad kom ett dekret att en nedläggning förestod. Detta är en mycket allvarlig fråga. Företaget har 180 anställda — 90 män och 90 kvinnor. Det gäller en liten bygd, där de anställda i Ato inte har möjlighet att få någon annan sysselsättning. Ato är en fin industri med god utrustning. Företaget är konkurrenskraftigt, om man får möjligheter att fortsätta att arbeta under samma betingelser som hittills. Företaget har en omsättning på 50 miljoner, och man exporterar 50 96 av sin tillverkning. Ato är alltså ett av de företag i fritidsbranschen som har en marknad utanför Sveriges gränser. Borde inte också det vara ett skäl för att man från samhällets sida försöker ge hjälp? Jag kan som exempel ta Junesco, som ligger inom detta område. Även för det företaget var läget mycket allvarligt, men där tog de anställda tillsammans med samhällets olika instanser ett krafttag, och man kunde lösa krisen. Man fick livsmodet tillbaka. Man fick i gång företaget, och i dag går det utmärkt. Det finns även här möjligheter att genom ett krafttag ge företaget inspiration att starta på nytt och göra företaget konkurrenskraftigt. Detta är viktigt givetvis främst för de anställda i företaget och för kommunen men också för samhället i övrigt genom att man möjliggör en fortsatt export till länder i Europa av dessa möbler.
Herr talman! Jag kan försäkra Lennart Bladh att de överläggningar som nu pågår med olika intressenter i dessa företag tar sikte på en undersökning av vilka ytterligare marknader man kan hitta och vilka former av rekonstruktion som är möjliga för Gunbo. Överläggningarna gäller över huvud taget frågan om på vilket sätt man skall trygga sysselsättningen för de anställda i de berörda företagen. Jag vill samtidigt på Lennart Bladhs fråga om Gunbo går före andra intressen svara att vi självfallet försöker hitta en helhetslösning. Men det vore orätt av mig att inte påpeka att Gunbo, som är verksamt i Västerbotten, har etablering på orter som är extremt känsliga ur sysselsättningssynpunkt. Här måste sannolikt vissa regionalpolitiska hänsyn fälla avgörandet. Men jag skall inte föregripa de här överläggningarna. Jag kan bara vitsorda att de tar sikte på att man skall försöka finna en lösning för hela den här krisdrabbade branschen.
Herr talman! Ibland kan man tala om ”Norrlandsproblem” även i mindre regioner, och Göingebygden är faktiskt Skånes ”Norrland”. Orterna i bygden ligger relativt isolerade, och man har där svårare än på andra håll att ge människorna annan sysselsättning efter nedläggningar. Som jag sade förut finns det likväl livskraft och yrkesskicklighet — det är väldigt mycket ”go” i de här människorna. Jag förstår mycket väl problemen i Gunbo och Norrlandsproblemen över huvud taget liksom varvsproblemen. Det finns mer än en nedläggningssjukdom i detta land. Jag tror att varje sjukdom egentligen behöver specialbehandling. Kan jag tolka industriministerns svar så att Gunboföretagen och Ato skall få möjligheter att arbeta under samma förhållanden? Jag menar att det borde vara rättvist att om Gunboföretagen fått statlig hjälp skall Ato få samma chans. Om Ato fick denna möjlighet skulle det, tror jag, innebära att man gav företaget också en vidare chans. De anställda är alltså bekymrade, och jag vill fråga: Kan man av svaret utläsa att samhället inte på något sätt givit Ato dödsstöten utan tvärtom vill ge Ato samma chans som Gunboföretagen? Jag tror att de anställda skulle lugnas av ett besked som kunde ge dem mer livslust och mer kraft att överleva våren, för en fortsatt framtid i Osby.
Herr talman! Jag vill då bara upprepa vad jag sade nyss, att de överläggningar som sker för att lösa branschens problem är förutsättningslösa, och innan överläggningarna givit konkreta resultat kan jag inte avge några ytterligare omdömen.
Herr talman! I en artikel i Veckans Affärer nr 2 den 10 januari 1980 har industriministern yttrat att både Gunboföretagen och Ato fick klara sig själva. Var det fakta bakom det hela eller var det bara illa utformad journalistik?

Herr talman! Torkel Lindahl har frågat mig om jag avser att såsom ägarrepresentant verka för att en snabb lösning kommer till stånd vid Sölvesborgs Varv och om jag avser låta utreda hur frågan har skötts. Frågorna har ställts med anledning av en tvist mellan några beställare av fartyg från Sölvesborgs Varv och varvet om vissa fartyg uppfyller de i fartygskontrakten angivna specifikationerna. Götaverken Sölvesborgs AB, som ingår i Svenska Varv-koncernen, har under åren 1977-1980 byggt en serie om fem mindre bulkfartyg, kallade nybyggena 86, 87, 88, 89 och 90. Serien byggdes ursprungligen utan beställare men kontrakterades år 1977 av fem olika partrederier. De tre första fartygen levererades åren 1977-1978 med vederbörliga klasscertifikat och godkännanden från sjöfartsverket. Enligt verkets bedömning har sedermera förutsättningarna för godkännandena ändrats. I samband med att ett av fartygen anlöpte finsk hamn vintern 1979 förklarade finska sjöfartsverket att fartyget inte uppfyllde de isklasskrav som certifikaten uppvisade. Överläggningar pågår mellan de finska och svenska sjöfartsverken om vilken isklass fartygen skall anses ha. Dagsläget för de fem fartygen är enligt vad jag har inhämtat från Svenska Varv följande. Nybygge 86 ligger sedan mars månad 1979 vid Götaverken Sölvesborg för vissa ombyggnader. De nämnda isklassproblemen och vissa andra problem har gjort att fartyget fortfarande ligger kvar vid varvet. För nybygge 87 föreligger tvist mellan varvet och partrederiet om betalningen för fartyget. Varvet begärde i juli 1979 att fartyget skulle beläggas med kvarstad. Fartyget har därefter inte seglat, eftersom tvisten om betalningen liksom isklassfrågan är olösta. För fartyget har sjöfartsverket återkallat fartygets konstruktionssäkerhetscertifikat och fartcertifikat. Detta beslut har av varvet överklagats hos regeringen. För nybygge 88 har en överenskommelse träffats med partrederiet som bl.a. innebär att fartyget byggs om för att erhålla isklass som även tillfredsställer finska krav. Nybyggena 89 och 90 är leveransklara sedan våren 1979 resp. januari 1980. Fartygen är godkända av klassällskapet. Partrederierna har inte accepterat leverans av fartygen innan frågan om isklass har lösts. Jag ser självfallet mycket allvarligt på den uppkomna situationen. I nuvarande läge, när överläggningar pågår mellan Svenska Varv och fyra av partrederierna om att lösa föreliggande tvister, vore det olämpligt av mig att ta något initiativ i frågan. Jag utgår från att Svenska Varv på alla sätt påskyndar de pågående förhandlingarna.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Åsling för svaret på min interpellation. Det är bra att statsrådet ser allvarligt på det inträffade och att han anser att Svenska Varv på alla sätt bör påskynda förhandlingarna. Av svaret förstår jag emellertid att stora delar av detsamma utgörs av uppgifter inhämtade hos Svenska Varv. Då har kanske saken inte —i varje fall inte enligt mitt sätt att se — blivit helt korrekt redovisad. Det råder ingen tvist mellan varvet och beställarna om huruvida det är fel på fartygen eller inte. Det är fel på fartygen — det är alla eniga om. Tvisten gäller vad man skall göra åt det hela. Fartygen uppfyller helt enkelt inte de krav och specifikationer som finns i kontrakten. Inte något av fartygen uppfyller de krav för isklass som står ordentligt inskrivna i kontrakten. De har för svaga skrov. Det har bl.a. visat sig genom isskador som ett av dem fått vid försök att gå i is. De har inte så starka maskiner som fordras enligt isklassen. Detta är egentligen ingenting att överlägga om. Det ryktas nu att man vill ändra gällande bestämmelser, alltså ändra bra bestämmelser, för att man skulle kunna tillåta så att säga dåliga fartyg för gång i mycket hård fart. Något sådant kan icke accepteras. Detta är inte någon liten nonsensfråga — det är en miljöfråga. Fartyg med farlig last, som går i is, får inte — lika litet som under andra omständigheter — gå under. Inte heller får det bli några utsläpp från sådana fartyg. Detta är en säkerhetsfråga för dem som arbetar ombord. Det talas om att nybygge 88 nu byggs om och förstärks så att kraven för isklass skall kunna uppfyllas. Det är troligt att man kan göra ändringar vad gäller skrovet, men fartyget har fortfarande för svag maskin. Enligt vad jag förstår och enligt uppgift från tillverkaren är det omöjligt att få den nuvarande maskinen tillräckligt stark. Man har bl.a. problem med att leda bort värmen. Ett annat krav som de här fartygen inte heller uppfyller är det krav som anges i kontraktet, att de skall kunna tåla heavy cargo, tung last. Det har visat sig vara fråga om ett rejält konstruktionsfel. Man kan tekniskt uttrycka det så här: Maximiavståndet mellan de bottenstockar som skall hjälpa till att förstyva fartyget skall enligt bestämmelserna vara 2,50 m, men i verkligheten är detta avstånd ca 3,20 m. Trots detta har fartygen fått certifikat för tung last. Redarna och skepparna har i god tro lastat dem med sådan last och sedan upptäckt att fartygen uppfört sig väldigt underligt. Man har haft stora problem och undrat vad det berott på. Sedan man utrett det hela har det visat sig att fartygen i praktiken har gått med livsfarliga överlaster. Det är helt enkelt oansvarigt och nästan oförklarligt att dessa fartyg, på det sätt som de är konstruerade, har kunnat slippa igenom kontroller och få de certifikat som de fått. Alla fartygen i serien har samma fel. Redan när det första i serien började gåi fart påpekades att någonting var galet. Varvet brydde sig inte om det utan fortsatte att bygga och har inte ändrat en enda skruv. Så får man ju inte bära sig åt. Sedan fartygen togs in på varvet för garantiöversyn, som skulle klaras av på ett par månader, har det inte hänt någonting. De bara ligger där vid varvet och drar räntor. I svaret nämndes att varvet hade begärt kvarstad för ett av fartygen. Svenska Varv kunde ha tillagt att man tvingades upphäva kvarstaden efter två dagar. Fartyget är fortfarande behäftat med de fel det hade när det sjösattes. Jag kommer sedan in på hur myndigheterna agerat. Jag förstår att det egentligen inte är industriministerns bord, men det hör hit — det är en sak som jag kanske får försöka att ta upp också i något annat sammanhang här i kammaren. Hur kommer det sig att man dragit in fartoch konstruktionssäkerhetscertifikat bara för ett av fartygen, när det har fyra systerfartyg som är behäftade med samma fel? Är det inte rimligt att man vidtar samma åtgärder när det gäller dem? Det finns anledning att inte bara kritisera varvet utan också undersöka hur klassningssällskapet och sjöfartsverket handlagt de här frågorna. Till sist ett par frågor till statsrådet: Anser statsrådet Åsling att av Svenska Varv levererade fartyg skall uppfylla kontraktsvillkoren? Det är en så elementär fråga att jag nästan skäms för att ställa den, men med tanke på Svenska Varvs inställning är den tyvärr nödvändig. Om levererade fartyg ej uppfyller kontraktsvillkoren, är det då rimligt att beställarna blir lidande? I dag är det ju så. Även om fartygen ligger på varvet och Svenska Varv, och faktiskt i förlängningen skattebetalarna, får betala räntekostnaderna — dem har varvet i alla fall tvingats överta — på totalt drygt 30 000 kr. per dag för alla fartygen, så går redarna miste om inseglade förtjänster. De står inför stora svårigheter. Varvet har låtit antyda att det beror på att redarna har ekonomiska problem och inte på de felkonstruerade fartygen. Och det är klart att om man förhalar saken månad efter månad utan att redarna har en chans att segla in pengar, så får de så småningom också ekonomiska problem. Så kan det väl ändå inte vara meningen att t.ex. varvsstödet skall användas? Det inträffade måste rimligtvis allvarligt påverka förtroendet för Svenska Varvs ledning. Kan man inte klara den här situationen trots att det är klart och tekniskt kan beläggas var felen sitter — är man då kapabel att klara den svåra situation som varven över huvud taget befinner sig i? Med hänsyn till alla dessa konstigheter och problem måste jag påminna statsrådet om den av mina båda frågor som han inte besvarade i interpellationssvaret: Avser statsrådet låta utreda hur den här saken har skötts? Att säga att det är en stor skandal är definitivt ingen överdrift.

Herr talman! Ett av de mest negativa inslagen i den svenska samhällsdebatten är den urskillningslösa smutskastningen av olika företeelser i samhällslivet. I radio, TV och tidningar förekommer alltför ofta att journalister i sin iver att kritiskt granska beslutsfattare, byråkrater och andra samhällsföreteelser offentliggör budskap om misshälligheter utan att först ha undersökt uppgifternas riktighet. Till nöds kan man acceptera att journalister i sin yrkesutövning — speciellt när brådskan är stor — gör ett eller annat övertramp och hoppar över undersökningar av källmaterialets riktighet. Vad jag däremot inte kan acceptera är att ledamöter av Sveriges riksdag i skrift, i form av interpellationer, går ut med uppgifter och påståenden som tydligen inte alls är tillräckligt kontrollerade. I den interpellation som Torkel Lindahl ställt till industriministern finns ett flertal uppgifter och påståenden som är direkt oriktiga och som inte är kontrollerade. I interpellationen säger han, att fartygen inte haft i kontrakt utlovade egenskaper. Fartygen uppfyller inte någon isklass över huvud taget, och de uppfyller heller inte fordringarna för certifikat för s.k. heavy cargo, m.m. Sedermera har man i tidningar och i radio spätt på med många andra negativa påståenden. Det verkliga förhållandet är, efter vad som hittills framkommit, att fartygen byggts helt efter de ritningar som varvet fått från Arendalsvarvet i Göteborg och utan påvisbart fusk. Lloyds, som har till uppgift att utföra fartygsinspektionen för sjöfartsverkets räkning och som utfärdar certifikat och som bedömer vilken isklass ett fartyg skall få, har godkänt dessa fartyg för isklass A 1. Enligt ett uttalande av Lloyds VD Kurt Eriksson är det fråga om bra fartyg. Det finns inga som helst anmärkningar mot dessa fartygsbyggen, enligt hans omdöme. Svenska folket har vant sig vid att ta tidningsuppgifter och radiooch TV-reportage med en nypa salt. Man har vant sig vid att uppgifterna ofta är överdrivna och att de inte alltid säger hela sanningen. Får man däremot uppgifter från Sveriges riksdag har man anledning att kräva en mycket större sanningshalt, särskilt som man då vet att den tid man har till förfogande för kontrollåtgärder är mycket längre. Någon större brådska med inlämnandet av interpellationer torde mycket sällan föreligga. De människor som själva läst eller som genom massmedia tagit del av den interpellation som vi nu behandlar har alltså haft anledning att tro på uppgifterna och påståendena i densamma, att dessa har varit riktiga och väl underbyggda. Men så är alltså inte alls fallet, och det är inte bra. Felaktigheter i sådana här påståenden och skriverier är det naturligtvis möjligt att rätta till, men det allvarliga i den här affären är den skada som interpellationen och publiciteten kring denna redan har åstadkommit. Alla som har tagit del av de här fartygsaffärerna genom massmedia och riksdagstryck måste ha fått uppfattningen att vid Sölvesborgsvarvet gör man bara fuskjobb. Från den arbetsplatsen vågar man inte göra några beställningar. De jobbarna och det företaget kan man inte lita på. I TV och i tidningar talas det om ”den största fartygsskandalen genom tiderna”. Sedan hjälper det inte mycket att Lloyds VD säger att varvet i Sölvesborg gör bra jobb och att det inte är varvets fel att det blivit bråk om fartygen. Dessa felaktiga upplysningar har fått gå ut utan tillrättalägganden, och de har redan skapat en felaktig, negativ uppfattning om Sölvesborgs Varv och dess arbetare och tjänstemän. Lindrigt sagt har den kritiken djupt upprört arbetare och tjänstemän vid varvet. Naturligtvis frågar man sig: Vad håller de på med där uppe i Stockholm och i riksdagshuset? Får en riksdagsman göra sådana här uttalanden utan att först undersöka riktigheten i de uppgifter som ligger till grund för hans uttalanden? Tyvärr förvärrar den här affären en sedan tidigare besvärlig situation på det aktuella varvet. På grund av den världsomfattande varvskrisen har styrelsen vid Sölvesborgsvarvet beslutat att man så fort som möjligt skall gå över från produktion av fartyg till annan mekanisk produktion — en omställning som enligt den senaste varvsutredningen och Svenska Varvs strukturplan skall vara klar och kunna uppvisa godtagbara resultat redan år 1981. I annat fall skall varvet läggas ned. En nedläggning skulle i det närmaste innebära en katastrof för kommunen Sölvesborg. Varvet utgör en stor del av den grund på vilken kommunen står. Herr talman! Med mitt inlägg har jag inte haft för avsikt att försöka hjälpa industriministern med svaret på interpellationen, utan jag har känt ett behov av att vid det här tillfället få rätta till en del av de felaktiga påståenden som förekommit i denna olustiga affär. Med mitt inlägg har jag också velat visa att jagtar den duktiga och ansvarsfulla tjänstemannakåren och arbetarkåren vid Sölvesborgs Varvi försvar. Själva har de ju inte möjlighet att uttala sig vid det här tillfället.

Herr talman! Det finns kanske anledning att utöver vad vi nyss fått höra göra några kyliga, sakliga påpekanden. Bakgrunden är avsevärt mer komplicerad än den som har förmedlats av t.ex. massmedia. För det första vill jag notera att fartygen har klassats av Lloyds, som godkänt fartygen och fortfarande vidhåller att dessa motsvarar de för isklassen föreskrivna specifikationerna. För det andra byggdes fartygen för olika isklass vid olika djupgående, nämligen för isklass A 1 vid 5,65 m djupgående och för isklass B 1 vid 6,15 m djupgående. Finska myndigheter har tolkat bestämmelserna så att isklassen skall gälla för maximalt djupgående. Svenska och finska myndigheter funderar nu alltså som bäst på hur dessa bestämmelser skall tolkas. För det tredje har vi kunnat konstatera att de fem partrederier som beställt fartygen vid Sölvesborgs Varv har bedömt situationen olika. Fyra av dem har tvist med varvet medan för ett rederi överenskommelse har träffats. Det sistnämnda rederiet är nöjt med fartygen sedan vissa korrigeringar gjorts. Torkel Lindahl har i sin interpellation angivit att fartygen inte uppfyller kraven för tung last, s.k. heavy cargo. Den redare som träffat överenskommelsen med Svenska Varv anser att fartygen väl tål heavy cargo, om lasten placeras på ett riktigt och vedertaget sätt. Slutligen vill jag säga att spörsmålet om skuldbördan tycks vara oklart och att jag inte nu kommer att gå in på en närmare analys av det, eftersom det är en fråga som parterna måste göra upp på sedvanligt sätt. Däremot kan jag hålla med om att ärendet tycks ha dragit ut väl långt på tiden. Frågan vem som har skulden för detta, Svenska Varv eller redarna, råder det som bekant delade meningar om.

Herr talman! I mitt första anförande framhöll jag att jag ville få till stånd en utredning av denna fråga, eftersom jag för min del anser att skuldfrågan faktiskt är komplicerad. Det är de facto så att sjöfartsverket och Lloyds har godkänt dessa fartyg. Uppenbarligen har man bara satt en godkännandestämpel på ritningarna utan att särskilt noga se efter vad de egentligen innebär. När det sedan visar sig att fartygen inte duger i praktiken tar åtminstone sjöfartsverket upp ett av fartygen till närmare granskning och reagerar. Och vad händer då? Jo, både fartoch konstruktionscertifikat dras in. Tillgriper verket en sådan åtgärd bara därför att det tycker att det är roligt? Man fick nästan det intrycket när man hörde Ralf Lindströms anförande. Det skulle inte finnas någon saklig grund för indragandet — det har liksom bara råkat ske. Eller finns det i själva verket faktiska skäl bakom det förhållandet att sjöfartsverket drog in fartoch konstruktionscertifikat för ett av fartygen? Eftersom det är fråga om en serie av likadana fartyg, kan man fråga sig varför inte samma åtgärd vidtagits beträffande systerfartygen. Ja, svaret är kanske att man inte har undersökt de andra fartygen lika noggrant. Industriministern hänvisade till att fartygen har byggts för olika isklass vid olika djupgående. Det är ett nytt förfarande som man uppfunnit just för dessa fartyg men som aldrig har praktiserats förut. Det är en direkt livsfarlig idé. Det är t.ex. möjligt att ett fartyg blir nedisat och får ett större djupgående när man kommit in i is än vad man hade tänkt sig från början. Skall skrovet inte vara tillräckligt starkt för att tåla de påfrestningar som detta innebär? Fartyget kan också få slagsida, så att svagare partier kommer in under isen, när denna skruvar sig och börjar torna upp sig. Nej, vi kan inte tillåta att det för sådana förhållanden byggs dåliga fartyg. Och dessutom är det ovedersägerligen så, att fartygen fortfarande inte har tillräckligt starka maskiner enligt isklassen. Var felet ligger, Ralf Lindström, vet jag inte. Jag har icke här stått och anklagat vare sig arbetare eller tjänstemän vid Sölvesborgs Varv. Men jag försöker å andra sidan inte släta över med hartassen och säga att man, eftersom bestämmelserna gällde tidigare, skall låta redare och besättningsmän lida på grund av att de i stället för att beställa fartyg i Japan, som de var på väg att göra, försökte stödja Svenska Varv och som tack får skokartonger i stället för fartyg.

Herr talman! Det är ett stort och dyrbart projekt vi diskuterar i dag. Det är säkert en hel del sammanfallande omständigheter som gör att läget är så olyckligt för alla dessa fartyg. Jag instämmer i vad Ralf Lindström sade att Sölvesborgs Varv här kanske har kommit i blickpunkten litet för mycket. Jag vill gå in på frågan om klassificeringssällskapen.

Alla sju är utländska och samtliga har fritagningsklausuler som fritar sällskapen från allt ansvar för skador och förluster som orsakas av dess organ, personal och funktionärer. De här klassificeringssällskapen utfärdar föreskrifter för fartygsmaterial, materialdimensioner, utrustning, och de godkänner fartygsritningar. De kontrollerar byggandet av fartyg, genomför periodiska besiktningar och övervakar reparationer. Besiktningarna avser speciellt skrov och maskin. Klassificeringssällskapen har alltså oerhört viktiga åtaganden med avseende på de ombordanställdas säkerhet och rättighet till en så trygg arbetsplats som det är möjligt att få till sjöss. Jag tycker det är rätt viktigt att diskutera i dag om dessa sällskap gör misstag som är ödesdigra och sätter människors liv i fara. Det hör visserligen inte till industriministerns område, men det sammanfaller i hög grad med ärendet i dag. Jag vill i korthet säga någonting om hur det har gått till i ett annat ärende där klassificeringssällskapen, som jag uppfattar det, har gjort stora misstag. I Karlskrona godkändes för några år sedan ett fartyg som heter Hilas av Karlskrona. Germanischer Lloyds som då var det sällskap som godkände båten hade klassat den i högsta standard. I klartext betyder det att fartyget till 100 22 uppfyller de sjövärdighetsvillkor som finns inskrivna i Germanischer Lloyds grundbestämmelser, och att hon höll klass för s.k. storkusttrafik och hade förstärkning för gång i is. Sjöfartsverket kontrollerar livbåtar, brandskydd och andra föreskrivna säkerhetsåtgärder. Den 20 januari 1976 sprang det här fartyget läck vid gång i bruten isränna på väg från Stockholm till Norrköping. Nu kunde man klara upp det här olyckstillbudet, och fartyget kunde ta sig in till Stockholm. Det blev stora förluster för det här lilla familjerederiet — det har väl gått miste om allt. Enligt en artikel i Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning den 21 oktober 1977 påtalar Sjöfolksförbundet, Fartygsbefälsföreningen och Maskinbefälsförbundet det orimliga i att ett klassificeringssällskap skall få undandra sig sitt ansvar, när det bevisligen har begåtts grova misstag vid besiktningen. Denna fråga diskuterades också på ITF-kongressen i Dublin. Detta är ett ytterst allvarligt problem. Och vi kan nu se att det också åsamkar svenska staten och rederierna stora förluster. Avslutningsvis kan man fråga sig hur många presumtiva flytande likkistor det egentligen seglar omkring på haven. Jag har tidigare flera gånger tagit upp detta livsviktiga ärende i kammaren, både 1977 och 1978. Klassificeringssällskapens handlande betyder mycket från säkerhetsoch trygghetssynpunkt för de ombordanställda Vi kanske nu kan hoppas på någon lösning av detta problem. Sommaren 1979 tillsatte ju dåvarande kommunikationsministern en utredning som leds av Göran Steen, generaldirektör för statens haverikommission. Denna utredning skall se över dessa problem, kanske framför allt var ansvarsgrän serna går mellan klassningssällskapen, sjöfartsinspektionen och sjöfartsverket.
Herr talman! Torkel Lindahl sade att skuldfrågan inte är löst. Jag tror inte heller att vi här skall försöka lösa den. Det pågår förhandlingar mellan varvets representanter och redarna, och dessa vill naturligtvis inte att vi skall försöka reda ut det som de i förhandlingar skall klarlägga. Jag tror också att de är bättre skickade för den uppgiften. Att sjöfartsverket har dragit in sina certifikat efter det att verket har fått in anmärkningar är inte något att förvånas över. Innan verket riktigt vet vad som har förorsakat de senaste anmärkningarna drar det naturligtvis in certifikaten för att vara på den säkra sidan. Vi skall inte heller försöka lösa de tekniska problemen. Det finns det många som är bättre skickade att göra. Även dessa problem får väl lösas i de förhandlingar som pågår. Det är väl riktigt att man förhandlar i stället för att vidta rättsåtgärder? Det tjänar ju alla parter på. Vad jag här har anklagat Torkel Lindahl för är att han i denna fråga har gått ut med en rad tvärsäkra påståenden, som inte alls är ordentligt underbyggda. Vi får se hur mycket de är värda, när förhandlingar och undersökningar är avslutade. Men det är olyckligt att han på detta vis har gått ut med tvärsäkra påståenden. De har klart och tydligt skadat varvets anseende — kanske mest för att man har fått tidningarna att tro på uppgifterna. Tidningar och radion har då gått ut med än mer tvärsäkra påståenden, vilket inte alls är bra för varvet och dess arbetare.

Herr talman! Överläggningar pågår, och vi skall inte säga någonting, sade Ralf Lindström. Vid det senaste förhandlingstillfället kom inte Svenska Varvs representanter, så man kan ju diskutera i vilken utsträckning det egentligen pågår förhandlingar. En sak är absolut glasklar i skuldfrågan. Det är inte redarna som har konstruerat, byggt, godkänt eller klassat fartygen. De har bara kunnat konstatera att fartygen inte uppfyller kraven. Och när saken verkligen undersöktes, visade det sig att de hade rätt. Skulden ligger någon annanstans. Det är anledningen till att jag anser att det bör tillsättas en utredning för att klarlägga hur det har kunnat gå så här galet. Det är inte bara en fråga om pengar och ett varvs anseende. Det är också en säkerhetsfråga — fartyg har gått med livsfarlig överlast. Vad hade Ralf Lindström sagt om det verkligen inträffat en katastrof? Hade det då varit lika lätt att anklaga mig för att komma med ”tvärsäkra påståenden”? Det är mycket möjligt att jag gör det, Ralf Lindström, men jag skulle vilja höra vari jag har haft fel. Beslå mig med en faktisk felaktighet, Ralf Lindström! Då kanske vi kan börja diskutera det. Nej, det här är egentligen en fråga om förtroendet för Sveriges varvsnäring, och det är en mycket allvarlig fråga. Man kan jämföra denna situation med ett annat fall: Jag går för att köpa en vara, vilken som helst, och jag gör upp ett avtal med tillverkaren om att varan skall uppfylla vissa egenskaper. När jag så småningom skall betala upptäcker jag att varan inte klarar de krav jag hade ställt och vad som står i villkoren. Om jag tt.ex. som vanlig fritidsbåtskonsument går och köper en båt som inte klarar villkoren — den har för svag motor, den är för klen i skrovet eller den tål inte den belastning som försäljaren har utlovat — och försäljaren inte ger med sig efter mina klagomål, då kan jag gå till allmänna reklamationsnämnden och få rättelse. Det sades att den fråga jag tog upp skulle bli så besvärlig för Svenska Varv. Men det kunde de ha tänkt på tidigare! Ett av fartygen har legat på varv sedan mars 1979 i avvaktan på en lösning. I december 1979 började jag reagera. Det får vara någon måtta på hur lång tid man skall ha på sig och hur lång tid en oskyldig part skall drabbas. Detta anser uppenbarligen också industriministern. Vi får nog se till att någonting görs om förtroendet för Svenska Varv skall upprätthållas. Uppmärksamma att jag säger Svenska Varv — jag pekar inte ut något speciellt varv. Tyvärr kan även andra varv drabbas av detta. Eftersom frågan har varit uppe på koncernledningsnivå inom Svenska Varv och man inte där har klarat av att lösa frågan hittills, så är det ett djupt allvarligt problem. Och man måste försöka lösa det. Jag tycker inte det är rimligt att den som har beställt en vara och finner att den inte är fullgod, dessutom skall stå för kostnaderna för det hela. Det kan jag verkligen inte acceptera.
Herr talman! Det som är orimligt i detta fall är att man först klassar fartyg i en viss klass —t.o.m. i högsta klassen — och sedan helt plötsligt bara drar bort klassen. I den fartygsolycka som jag beskrev — där rederiet har gjort stora förluster — var fartygets bottenplåtar 1 mm i stället för 8. Och det var alltså godkänt för gång i is. Klassificeringssällskapen är, som jag sade nyss, sju stycken, och de är godkända som tillsynsmyndighet på samma sätt som svensk myndighet. Sjöfartsverket har en mycket liten del av besiktningarna av båtarna. Det är klassificeringssällskapen som står för den viktiga besiktningen och godkännandet av både maskiner och bottenplåtar i båtarna. Sjöfartsverket står för brandtillsyn, kontroll av livbåtar och en del annat. Därefter utfärdar sjöfartsverket en klassificering grundad på de utländska klassificeringssällskapens godkännande och har ingen möjlighet att undersöka detta. Sedan får enskilda rederier och svenska staten, dvs. vi skattebetalare, stå för kostnaderna. Klassificeringssällskapen har nämligen en fritagningsklausul som undantar dem från allt ansvar, både ekonomiskt och mänskligt. Detta är til syvende og sidst en väldigt viktig arbetsmiljöfråga för alla som arbetar på våra båtar runt om i hela världen. Sverige är ju inte ensamt, frågan berör alla som använder sig av dessa stora klassificeringssällskap. Jag hoppas verkligen att den utredning som nu arbetar och som skall framlägga sitt betänkande i slutet av 1980 kan få tilläggsdirektiv och påskynda utredningen, så att dessa ohållbara förhållanden kan ändras för att inte enskilda människors liv skall sättas på spel och hela deras ekonomi raseras.
Herr talman! Torkel Lindahl säger att det inte är redarna som har konstruerat fartygen, och det skall vi väl vara glada för. Naturligtvis är det fartygskonstruktörer som har gjort det, och de har fått sina ritningar godkända innan produktionen satts i gång. Men redarna har fått ritningar och beskrivningar över fartygen som utvisar vad de går för och hur de är byggda. Om sedan inte klassificeringssällskapen sköter sina åligganden är detta verkligen beklagligt, för de utgör ju den myndighet som är till för att bevaka att vi får en produktion av fartyg i landet som är riktig. Jag instämmer med Margot Håkansson i att om klassificeringssällskapens verksamhet inte är bra, då måste vi verkligen se till att det blir en ändring, för det är ju ett viktigt jobb de utför. Det jag anklagar Torkel Lindahl för är hans tvärsäkra uttalanden, bl.a. att fartygen inte uppfyller något som helst isklasskrav. Det säger han alltså mot Lloyds, mot klassificeringssällskapen och mot de statliga myndigheterna, utan att på något vis göra några förbehåll. Detsamma gäller påståendena att fartygen inte uppfyller fordringarna för s.k. heavy cargo och att företaget inte har uppfyllt de villkor som står i kontrakten. Mer vill jag inte säga i den här affären, för så mycket kan jag inte om den att jag studerat alla kontrakt och andra sådana handlingar. Jag tycker att vi skall överlåta den granskningen till dem som nu förhandlar om det här. Vi borde nog vara något försiktigare och inte på det här viset ställa ut företag och jobbare för allmänheten.

Herr talman! Jag håller med Margot Håkansson om det hon sade om klassificeringssällskapen, men jag vill tillägga att det i det här fallet också finns anledning att se på sjöfartsverket. Jag vill också än en gång upprepa min fråga, om industriministern är beredd att försöka utreda hur det här egentligen har gått till. Det handlar ju om stora pengar och om miljöoch säkerhetsfrågor. Vi bör ändå ta reda på hur det har gått till och hur vi skall bära oss åt för att undvika att det blir en upprepning. Mina tvärsäkra påståenden har nu av Ralf Lindström reducerats till att gälla uttalandet att fartygen inte uppfyller några isklasskrav. Men det är helt enkelt så. De uppfyller faktiskt inget isklasskrav — punkt och slut. Jag har i mina tidigare inlägg redovisat vari felen består. Vem som är ansvarig för dem får vi försöka ta reda på. Men en sak är vi tydligen eniga om, och det är att redarna inte är de som är ansvariga för felen. Har då inte några statliga myndigheter reagerat? Ja, finska sjöfartsverket är definitivt på det klara med hur det ligger till. Så pass mycket innanläsning klarar även jag att jag förstår att det inte råder några tvivel om att deras tolkning är riktig. Det jag tycker är betänkligt är att man från svenska myndigheters sida och från klassificeringssällskapens sida i efterhand försöker gå in och ändra tolkningar och bestämmelser så att de skall kunna passa för redan existerande fartyg. Det har alltför mycket tycke av försök att rädda sitt eget skinn. Så får inte säkerhetsfrågor behandlas, och därför får inte statsrådet underlåta att tillsätta en utredning som klargör hur det har gått till — det rör sig om alltför allvarliga frågor. Till sist undrar jag om inte t.o.m. Ralf Lindström håller med mig om att det är orimligt att de som är oskyldiga i den här härvan skall vara de som får betala för misstagen. De som tillsammans med redarna får betala är skattebetalarna, och det kan inte heller vara rimligt.
Herr talman! Det är som jag inledningsvis sade en komplicerad fråga som vi diskuterar i dag. Man vet att många stora sjöolyckor inte har orsakats av kollision eller grundkänning. Det är inte så länge sedan en stor båt gick under utan att man kunde finna någon anledning till det. Många människoliv krävs, och man gissar att olyckorna beror på svagheter i skrovet. Flera av de här fartygen med skador på skrovet eller kanske helt otillfredsställande bottenplåtar är godkända av klassificeringssällskapen. Trots att det har utfärdats certifikat av den högsta klassen händer sådana här saker. Jag tror inte att man kan lita alltför mycket på klassificeringssällskapen, då de kan utfärda intyg för fartyg som det händer sådana här oförklarliga saker med. Det gäller också de båtar som vi diskuterar i dag och som inte håller isklassen. Sjöfartsverket kan naturligtvis inte heller som godkännande myndighet undandra sig ansvaret. Det är alltså en svensk myndighet som har ansvaret för de ombordanställdas liv och för enskildas egendom. Det är ytterst allvarligt att ett litet rederi kan bli av med allt vad det äger. Skattebetalarna får betala väldigt mycket pengar på grund av att ansvarsförhållandena är oklara. Det är de i högsta grad eftersom man har en fritagningsklausul som gör att vederbörande undgår allt ansvar för klassningen. Jag tycker att det är rimligt att fråga sig vad klassningen av fartyg egentligen är värd. Det är ju ingen mening med att ett fartyg klassas i högsta klass, om klassningssällskapen kan undandra sig allt ansvar. Därmed kan också sjöfartsverket undandra sig allt ansvar. Jag motser enmansutredningens förslag i slutet av året och hoppas att den här debatten kan föra ärendet framåt på ett sätt som är gynnsamt för Svenska Varv, sjöfartsverket, klassningssällskapen och över huvud taget alla som är berörda. Det är de enskildas, rederiernas eller skattebetalarnas pengar som går åt i onödan vid dessa tragedier.
Herr talman! Jag vill fatta mig helt kort. Jag har inte sagt att redarna skall betala. Till den frågan har jag inte tagit ställning. Naturligtvis vore det intressant att höra vilka Torkel Lindahl anser skall betala — staten i den ena eller andra formen eller möjligtvis tjänstemännen och andra vid varvet som, enligt Torkel Lindahls åsikt, eventuellt har gjort något konstruktionsfel. Jag tycker att den frågan får behandlas på ett senare stadium, då man verkligen vet vad som har skett.
Herr talman! Vem skall betala det hela, frågade Ralf Lindström. Det är klart att det blir Svenska Varv, men företaget får skynda sig. För varje dag som går kostar det över 30 000 kr. i räntor. Sedan vill jag säga, att har en leverantör levererat en felaktig vara har vederbörande ansvaret att se till att det hela rättas till, antingen på det sättet att en fullgod vara levereras i stället eller att den som mottager leveransen får ekonomisk kompensation. Sedan kan man alltid diskutera formen för kompensationen. Jag kan vidare konstatera att grunden för talet i början om tvärsäkra, icke underbyggda påståenden från min sida har ryckts undan. Hade någon av mina meddebattörer visat litet intresse och satt sig in i frågan, hade sådana tvärsäkra påståenden om vad jag har sagt icke kommit med i den här debatten.

Som ny ledamot i finansutskottet efter Arne Pettersson har socialdemokratiska riksdagsgruppen anmält Christer Nilsson. Som ny ledamot i socialförsäkringsutskottet efter Christer Nilsson har socialdemokratiska riksdagsgruppen anmält Martin Segerstedt. Som ny suppleant i socialförsäkringsutskottet efter Martin Segerstedt har socialdemokratiska riksdagsgruppen anmält Lars-Erik Lövdén.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat statsministern om regeringen är beredd att medverka till att nya miljöbestämmelser inte skapar sysselsättningsproblem inom bilindustrin. Frågan har överlämnats till mig. Wiggo Komstedt anför i sin fråga att tre aktuella utredningsförslag har orsakat oro inför framtiden inom bilindustrin. De tre utredningsförslag Wiggo Komstedt syftar på torde vara bilavgaskommitténs lägesrapport Bilarna och luftföroreningarna, typbesiktningsutredningens delbetänkande Fordon i föreskrivet skick samt rapporten Bensin utan bly, från en arbetsgrupp inom regeringskansliet. Jag vill inledningsvis konstatera att biltrafiken leder till allvarliga miljöproblem särskilt i tätorter. Det är vidare nödvändigt att begränsa energianvändningen inom transportsektorn. En av de viktigaste åtgärderna måste därför vara utbyggnaden av den kollektiva trafiken. Det finns också anledning att vid en samlad bedömning ta ställning till på vilket sätt och i vilken takt miljökraven bör skärpas. Ytterligare miljökrav kan i vissa fall innebära svårigheter för bilindustrin. Det finns dock anledning att påpeka att dessa svårigheter inte bör överdrivas. Svensk bilindustri är f. ö. väl framme när det gäller den tekniska utveckling som ett bättre miljöskydd förutsätter. Bilavgaskommittén har i uppdrag att se över bilavgaspolitiken på något längre sikt. Den lägesrapport som kom under år 1979 innehåller inga förslag till nya bestämmelser. Några ställningstaganden från regeringens sida i de frågor som kommittén behandlar är därför f. n. inte aktuella. Typbesiktningsutredningen föreslår en utökad kontroll av efterlevnaden av de bestämmelser för bilar som gäller trafiksäkerhet och avgasutsläpp. Det är alltså inte heller här fråga om några förslag om nya bestämmelser men däremot om ökad kontroll av efterlevnaden av gällande bestämmelser. Gällande lagstiftning skall givetvis följas. Detta förslag bereds f. n. inom regeringskansliet. Jag är därför inte i dag beredd att närmare gå in på utredningens konkreta förslag. I rapporten Bensin utan bly föreslås införande av blyfri regularbensin. Som jag redovisat i svar på andra frågor här i riksdagen för några veckor sedan ser jag mycket allvarligt på hälsoriskerna med bly i bensin. Målsättningen på sikt bör vara att införa blyfri bensin. Jag är inte beredd att nu uttala mig om vid vilken tidpunkt vi kan införa ett blyfritt motorbränsle, men målsättningen bör vara att göra detta så snart det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt. Det är också angeläget att få en övergång från oljeprodukter till andra drivmedel, t.ex. metanol eller etanol, för att öka försörjningstryggheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Representanter för svensk bilindustri gjorde för några veckor sedan en stor gemensam uppvaktning hos regeringen. Det bilindustrins representanter ville framhålla var den stora oro som de känner inför framtiden med anledning av de tre statliga utredningar som berör bilindustrin och som har överlämnats till regeringen. Ett bifall till utredningsförslagen skulle utan tvivel skapa svåröverkomliga problem för den svenska bilindustrin. Det skulle också på sikt skapa sysselsättningsproblem i vårt land. Det är en riktig åtgärd från bilindustrins sida att redan nu göra regeringen uppmärksam på vilka effekter som kan uppstå vid ett genomförande av utredningsförslagen. Alltför många representanter från andra näringsgrenar bankar på regeringens port när det är för sent för åtgärder. Sverige är ett föregångsland när det gäller energisparåtgärder och rening av avgasutsläpp. Det är bra att vi ligger före och driver på utvecklingen på dessa områden. Men man kan komma till en viss gräns där andra länders krav och lagstiftning markant skiljer sig från vårt lands, och då finns det anledning att skynda aningen långsammare. Om vi inte stannar upp och tänker efter, kan det skapa problem för svensk industri — i detta fall för bilindustrin — på exportmarknaden och därmed indirekt sysselsättningsproblem här hemma. Låt mig bara erinra om att svensk bilindustri svarar för en större export än malmen och skogen tillhopa — våra gamla exportgrenar. Av totaltillverkningen av bilar i Sverige går ca 80 90 på export. Det inbringar 11-12 miljarder i bytesbalansen eller ca 12 26 av vår totala export. Bilindustrin sysselsätter ca 85 000 personer. Problem motsvarande flera stora varvskriser skulle alltså bli aktuella om här berörda bestämmelser infördes. Svaret från regeringen till bilindustrin har knappast gjort att något blivit klarare, och det är anledningen till min fråga. Dess värre har statsrådet inte heller varit mera klarläggande i det svar som jag har fått. I svaret säger statsrådet ingenting om det jag tar upp som det primära, nämligen sysselsättningsaspekten, som jag bedömer vara väldigt betydelsefull med tanke på konsekvenserna om dessa åtgärder genomförs. Jag vill därför fråga statsrådet hur han ser på de sysselsättningsproblem som kan komma att uppstå om dessa fordonsbestämmelser införs ensidigt i vårt land.

Herr talman! Får jag säga till herr Komstedt att jag med hänsyn till hälsoriskerna med bly i bensin står kvar vid uppfattningen att vi bör minska blyutsläppen ytterligare. Jag anser att exempelvis införande av lågblybensin inte är tillräckligt för att skydda människors hälsa mot blyutsläpp. Jag har förståelse för bilindustrins invändningar, men jag hoppas samtidigt att bilindustrin har förståelse för hälsoriskerna med bly i bensin. Wiggo Komstedt ställer frågan hur jag ser på sysselsättningsläget om restriktioner skulle införas. Jag vill bara påminna om att våra två stora biltillverkare i Sverige — både Volvo och Saab — framgångsrikt tillverkar och exporterar bilar till länder som har strängare miljökrav än Sverige. Jag vill erinra om, vilket ofta glöms bort i denna debatt, att såväl Schweiz som Australien har samma bestämmelser som Sverige och att Japan, USA och Canada har strängare bestämmelser än Sverige — och dit kan man ändå framgångsrikt exportera bilar. Problemet ligger naturligtvis i överenskommelser som vi har enligt EFTA-, EG och GATT-avtal osv. Men innan ytterligare bestämmelser införs skall de notificeras i vanlig överenskommelse. Jag ser därför inte att det behöver uppstå några större problem på sysselsättningssidan.
Herr talman! Svensk bilindustri ligger väl framme, säger statsrådet i sin kommentar. Och det är riktigt, den ligger väl framme på många områden. Därför tycker jag också att det är en riktig åtgärd att man nu har uppvaktat regeringen. Detta är ingen industri som ber om hjälp eller om pengar, utan man vill endast göra regeringen uppmärksam på de problem som kan uppstå. Skulle nu sysselsättningsproblem uppstå — vilket jag hoppas att det inte gör — har naturligtvis bilindustrin rent samvete. Jag vill nämna några följder som införandet av dessa nya bestämmelser kan få — hur mycket miljövän jordbruksministern än är. Detta kan alltså hota sysselsättningen: för de anställda. Svensk bilindustri kan komma att bli annorlunda behandlad i andra länder på grund av att Sverige har särbestämmelser som innebär tekniska handelshinder. Det blir en större energiåtgång. Och eftersom jordbruksministern ju är en vän av att spara energi på olika sätt vill jag fråga hur han kan acceptera en skärpning av reglerna för avgasutsläppen, vilken ju faktiskt innebär — med nuvarande motorkonstruktioner, som man inte ändrar så lätt över en natt — en större energiåtgång. Det är också någonting man måste räkna med. Att införa blyfri bensin innebär samtidigt att vår försörjning blir ännu osäkrare än den är i dag. I kostnadshänseende drabbas också svaga grupper — det handlar om ungefär 4 000 kr. per bil. Det är sant att vi kan exportera till andra länder som har sådana här bestämmelser, såsom statsrådet åberopar, men dessa länder är ju inte de stora exportmarknaderna för svensk bilindustri. Vad man talar om här är den traditionella kopplingen till Europa, som det oftast hänvisas till och som jag tycker är rimligt i dag, eftersom det är den marknaden som är intressant för svensk bilindustri.
Herr talman! De invändningar som herr Komstedt framförde här är en upprepning av det som vi redan känner till inom regeringskansliet och som har redovisats av bilbranschen. Jag föreslår att herr Komstedt avvaktar regeringens ställningstagande i samband med de olika utredningsförslagen.

Herr talman! Anledningen till att jag ställde mina fråga till statsministern var att den omfattar ett stort frågekomplex som berör olika departement — den berör jordbruksministerns departement, kommunikationsdepartementet och framför allt arbetsmarknadsdepartementet. Jag vet emellertid inte hur jag skall tolka statsministerns ringa intresse för den här frågan. Han deltog inte heller i den uppvaktning som bilindustrin gjorde. Frågan berör ändå 85 000 människor i den direkta sysselsättningen. I jämförelse med andra problem som vi har haft under senare år i vårt land är detta enormt mycket större. Statsrådet säger nu att regeringen inte är beredd att ta ställning till frågan förrän den utretts ordentligt, och det är givetvis en riktig åtgärd, men ett klarläggande uttalande skulle ändå lugna de hundratusentals människor som berörs. De är oroade för sysselsättningen och för framtiden, och därför vore det naturligtvis bra om de kunde få ett besked om att den svenska regeringen inte tänker rusa i väg och införa nya bestämmelser före de andra europeiska länderna.
Herr talman! Herr Komstedt talar om statsministerns ringa intresse för den här frågan, och jag vill till detta bara säga att få uppvaktande branscher har fått tillfälle att träffa så många statsråd samlade på en gång vid en och samma uppvaktning.
Herr talman! Jordbruksministern talar om många statsråd, och det är naturligtvis en bedömningsfråga, men enligt min mening har de här problemen den vidden att det kanske fanns anledning att kontakta även statsministern. De besked som uppvaktningen fick och som jag fått här i dag om en utbyggnad av kollektivtrafiken o. d. minskar naturligtvis inte oron hos de människor som är sysselsatta inom den här branschen och inte heller hos dem som inte har tillgång till kollektivtrafik. Att problemen går att lösa i tätorterna är vi helt överens om, men det är inte det frågan gäller. Den gäller sysselsättningen och de konsekvenser för denna som de bestämmelser vi diskuterar skulle kunna få, om de infördes här i Sverige.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig vilka initiativ som jag är beredd att vidta för att få returpappershanteringen att fungera effektivt. När riksdagen år 1975 beslöt att ge kommunerna ansvaret för insamlingen av tidningar och tidskrifter från hushållen förutsattes att obligatorisk pappersinsamling skulle vara fullt genomförd år 1980 i alla de delar av landet där sådan insamling är praktiskt genomförbar och motiverad. Som en följd av riksdagsbeslutet har nu genomförts en utbyggnad av produktionskapaciteten i pappersindustrin. Förbrukningen av returpapper i form av tidningar och tidskrifter kommer enligt industrins beräkningar att öka kraftigt i år jämfört med föregående år. F.n. pågår pappersinsamlingar i åtskilliga kommuner, även om hittills bara tolv kommuner har på sätt som förutsattes i riksdagsbeslutet till regeringen anmält att de bedriver insamling. Förra året insamlades i kommunerna drygt 100 000 ton returpapper från hushållen. Enligt uppskattningar som har gjorts bör det gå att samla in en dubbelt så stor kvantitet. Även när så har skett, kommer pappersindustrin att behöva importera returpapper för att täcka sitt behov av denna råvara. Mot bakgrunden av nu anförda förhållanden vill jag understryka att jag anser det vara utomordentligt angeläget för hushållningen med landets råvaror att insamlingen av pappersavfall kommer till stånd i den omfattning som tidigare har beslutats. De kommuner som ännu inte har organiserat sin insamling av pappersavfall måste nu ta sitt ansvar och sätta i gång verksamheten. Anna Wohlin-Andersson uppger att anledningen till det nuvarande insamlingsläget är att kommunerna och pappersbruken inte kan komma överens om priset på returpapperet. Enligt min bedömning bör det numera vara möjligt att träffa överenskommelser i prisfrågan som tillgodoser såväl kommunernas som brukens intressen. Jag följer utvecklingen på detta område med uppmärksamhet, och från jordbruksdepartementets sida upprätthålls fortlöpande kontakter med Svenska kommunförbundet och Svenska cellulosaoch pappersbruksföreningen. Enligt Kommunförbundet har många kommuner på allra senaste tiden beslutat organisera pappersinsamlingen, och förbundet ser positivt på utvecklingen. Om pappersinsamlingen mot förmodan inte skulle få den omfattning som har beslutats, är jag beredd att vidta behövliga åtgärder.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret. Efter att ha hört detta fick jag uppfattningen att vi åtminstone börjar skönja en lösning på problemet med returpappershanteringen. Att bromsa slöseriet med våra naturresurser, att bruka utan att förbruka, att på ett effektivt sätt klara återanvändningens problem — det är jag övertygad om kommer att bli några av 1980-talets stora frågor. Som jag säger i min fråga är papper absolut en alltför dyrbar produkt för att inte tas till vara och återanvändas. Här har vi ju också kommit en bit på väg. Att man skall sortera papperet för sig och bunta det för hämtning är en sak som alltmer gått in i vårt medvetande. Uppsamlingen av returpapper är ju inte heller något oöverkomligt problem att lösa, och kunskapen om hur man tar hand om returpapperet finns ju vid våra pappersbruk. Men någonstans i denna återanvändningkedja brister det. Och eftersom ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, måste åtgärder sättas in för att stärka de svagaste länkarna och få hela kedjan stark och funktionsduglig. Detta är viktigt, därför att annars får vi inte lagen om obligatorisk pappersinsamling att fungera. Det är viktigt för vi har inte råd att låta tusentals ton insamlat papper gå till spillo, och vi har inte råd att importera ett enda extra ton returpapper. Och det är också viktigt därför att motivationen nu finns ute i de enskilda hushållen, i organisationer och föreningar — och så småningom kommer den också att finnas i kommunledningarna — att göra sin del av arbetet. Denna motivation måste vi vara rädda om. Det är bra att insamlingen nu har kommit i gång efter att ha varit avstannad. Men om insamlingsarbetet inte får den omfattning som jordbruksministern enligt svaret hoppas på, vill jag fråga vilka åtgärder jordbruksministern i så fall är beredd att vidta.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att i detta sammanhang framhålla att insamlingarna inte har avstannat. Tvärtom har utvecklingen hela tiden gått i rätt riktning. År 1975 insamlades ungefär 70 000 ton. I 1975 års proposition beräknade man att det skulle vara möjligt att från hushållen samla in ytterligare 200 000 ton, och år 1979 insamlades ca 110 000 ton tidningar och tidskrifter från hushållen. Det har alltså aldrig varit fråga om ett avstannande, utan insamlingarna har fortgått. Sedan kan man diskutera om takten har varit tillräckligt hög eller ej. Även om man skulle komma upp till 60-70 Zo retur vid insamlingarna kommer det ändå alltid, med den kapacitet som nu finns på industrisidan, att föreligga ett behov av import. Jag förutsätter att bruken kommer att anpassa sin produktion så, att de alltid kan ta hand om den i landet insamlade kvantiteten. Detta bör göra det möjligt för kommunerna att få en större stabilitet i insamlingsarbetet.
Herr talman! Jag är tacksam för de senaste siffrorna som ju visar att det här är fråga om en produkt som det verkligen finns anledning att ta vara på. Enligt min mening är det angeläget att än en gång påminna om att, om vi inte får hela återanvändningskedjan att fungera, det är risk för att motivationen hos enskilda, företag och kommuner — en motivation som verkligen finns, men som det har tagit tid att skapa — går till spillo. Det skulle vara mycket tråkigt om det ginge så. Därför är det viktigt att få hela kedjan att fungera från det enskilda hushållet och fram till pappersbruket.

Herr talman! Märta Fredrikson har frågat handelsministern på vilket sätt han är beredd att medverka till att tankfartyg får anmälningsskyldighet vid inoch utfart i de nordiska farvattnen. Frågan har överlämnats till mig. Jag anser, liksom Märta Fredrikson, att det behövs ett rapporteringssystem för tankfartyg som ger förbättrade möjligheter till kontroll över sådana fartyg. Ett rapporteringssystem är till nytta främst på två sätt. Dels kan man räkna med att det förhållandet att rapport har lämnats om ett fartyg avhåller befälhavaren från att överträda gällande utsläppsbestämmelser, dels ger positionsrapporter från fartygen möjlighet att anpassa beredskapen för bekämpningsinsatser till havs till det aktuella läget. Rapportering från fartyg om last, position och färdväg förutsätter, om den skall bli effektiv från de synpunkter som jag har nämnt, att rapporterna ges med viss regelbundenhet under resan och att rapporteringssystemet är grundat på internationellt samarbete. Jag kan nämna att ett positionsrapporteringssystem av detta slag redan tillämpas inom en del av Östersjöområdet och att en betydelsefull utbyggnad är planerad. I Stora Bält tillämpas sålunda, med stöd av en internationell överenskommelse inom FN:s fackorgan för tekniska sjöfartsfrågor , ett positionsrapporteringssystem för fartyg. Detta system skall byggas ut så, att det täcker hela Östersjöområdet. Det skall, vad gäller o'jetankfartyg, omfatta fartyg på 20 000 bruttoton och mer. Vad gäller lastade gastankfartyg och kemikalietankfartyg skall det avse fartyg på 1600 bruttoton och mer. Detta gäller, beträffande kemikalietankfartygen, om de är lastade med vissa, särskilt farliga kemikalier. Positionsrapporter skall lämnas av fartygen både när de kommer in i Östersjöområdet och när de lämnar det, exempelvis vid passage av linjen Skagen-Göteborg. Rapporter skall också lämnas när fartygen passerar andra rapporteringslinjer som har dragits upp i Östersjön. Det utbyggda systemet skall enligt föreliggande planer börja fungera den 1 januari 1981, och alla — jag betonar det — Östersjöstaterna skall samarbeta i projektet. Den överenskommelse som ligger till grund för det blivande samarbetet är resultatet av ett svenskt initiativ inom ramen för 1974 års Helsingforskonvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö. Överenskommelsen skall godkännas slutligt på ett möte med representanter för Östersjöstaterna i maj i år. Därefter kommer en IMCO-rekommendation i ämnet att utverkas på grundval av Östersjöstaternas beslut. Det utvidgade positionsrapporteringssystemet är tänkt som en försöksverksamhet under två år. Erfarenheterna får utgöra underlaget för beslut om en vidare utbyggnad av systemet. Från svensk sida hade vi helst sett att systemet redan från början hade omfattat flera fartyg. Det var dock inte möjligt att nå enighet bland Östersjöstaterna om detta. Med tanke på att det är angeläget att försöksverksamheten kommer i gång med alla Östersjöstaternas medverkan, har vi dock ansett oss böra acceptera en s.k. mjuk start. I det internationella arbetet kommer Sverige, det vill jag betona, även i fortsättningen att verka för en mera utbyggd positionsrapportering.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret. Det innehåller en hel rad positiva åtgärder, som redan har vidtagits, och det gläder mig i hög grad. När jag läser att rapportering från fartyg om last, position och färdväg är aktuell vill jag fråga om där också avses att uppgift skall lämnas om mängd beträffande sloptank och bunkers, som kanske också skulle kunna rapporteras för att man skall få ökad säkerhet. Rapportering bör även ske vid resa inom de nordiska länderna, öster om linjen Hanstholm-Lindesnäs. Havet är en intressant och rik råvarukälla, och vi kan i en framtid förvänta oss att i ökande omfattning tillgodogöra oss dess tillgångar. En förutsättning för detta är att vi kan skydda havet bl.a. mot den farsot som de ständiga oljeutsläppen, frieller ofrivilliga, utgör. Åter och åter rapporteras om drivande olja, så även i januari i år, då jag kände det angeläget att ställa denna fråga. Jag är glad för att man diskuterar också på det internationella planet. Alla länder är väl intresserade av att förhindra oljeutsläpp, och olja som driver in till kusterna kan ha kommit mycket långt utifrån. Vi behöver ett oljeskydd även för oceanerna, men det har skrivits att det internationella intresset för ett sådant är ljummet och att det skulle behövas en stark opinion för att få ett sådant. Har herr statsrådet någon möjlighet att från sina utgångspunkter arbeta för ett sådant oljeskydd? Jag har en annan fråga, som statsrådet kanske inte har skyldighet att besvara i dag men som jag vill ställa ändå. Ganska nyligen, den 26 januari, var en oljetanker på väg in genom Brofjorden. På grund av ett, enligt vad det sades, tekniskt missöde gick tankern ur kurs och kom på tvären — en supertanker, 307 m lång, enligt varierande uppgifter innehållande 160 000-170 000 ton råolja — i inseglings rännan i Brofjorden, där det inte var mycket plats över. Tekniken är fantastisk, men den kan misslyckas. Människan i sig är skapad som ett helt underverk — och därigenom avvärjdes katastrofen den gången. Det har rests krav på plikt att ta bogserhjälp, och man har funderat över om det skulle vara en ökad plikt att kalla på bogserbåtar, som kunde följa fartyg på väg in och vid behov snabbt ingripa. Det nyssnämnda tillbudet skedde ju mycket snabbt. Bogserbåtarna borde kanske möta fartygen redan utanför de båda fyrarna. Även vid andra tillfällen har fartyg kommit ur kurs i Brofjorden. Därför vill jag fråga: Är det möjligt att ställa kravet att fartyg med farlig last skall begära bogserbåtar som följer fartyget, färdiga att omedelbart ingripa om olyckstillbud inträffar?
Herr talman! Såvitt jag är riktigt underrättad gäller det här kravet lastade tankfartyg och inte några andra typer av fartyg ännu. Beträffande frågan om ett internationellt system även ute på haven så finns enligt vad jag har förstått ett stort intresse för detta, framför allt ett mycket starkt intresse från Sveriges sida. Vi kommer att driva det kravet aktivt. Jag får fortlöpande informationer om att våra medarbetare gör det, och jag understöder dem på allt sätt. Vi skall se till att rapporteringssystem osv. byggs ut, så att vi slipper dessa fruktansvärda oljeolyckor. Därvidlag har vi inga skiljaktiga uppfattningar. Vi är helt eniga. Och jag tycker det är bra med alla markeringar från svenskt håll, så att vi gemensamt kan driva på. Beträffande frågan om olyckan i Brofjorden, som tack och lov inte inträffade, har jag inte tillräcklig saklig grund för att svara på den frågan i dag. Därför vill jag inte göra det. Märta Fredrikson kan ju fråga mig privat om några dagar eller ställa en fråga i riksdagen. Det finns allehanda möjligheter. Men jag vill i dag inte lämna ett svar som jag inte med säkerhet vet är korrekt.
Herr talman! Jag har förståelse för att kommunikationsministern inte vill svara på den sista frågan i dag. Men eftersom det så nyligen varit aktuellt och det handlar om olja, tog jag mig friheten att försöka få ett besked. Men jag har som sagt full förståelse för att jag inte kan få svar nu. Beträffande skyddet ute på oceanerna, som kommunikationsministern säger att det finns ett så stort internationellt intresse för, så läste jag i Svensk Sjöfarts Tidning nr 5 i år att det beklagligtvis inte fanns något stort internationellt intresse för ett sådant skydd, och det var det som föranledde min fråga.

Herr talman! Elver Jonsson har frågat vilka insatser regeringen förbereder för att förhindra rån av lantbrevbärare. Frågan om lantbrevbärarnas säkerhet har aktualiserats genom att rån inträffat på pensionsutbetalningsdagar. För att minska rånrisken har postverket föreslagit regeringen att utbetalningen av folkpensionerna skall spridas över flera dagar. Därigenom skulle de penningsummor som lantbrevbärarna medför minska. Riksförsäkringsverket har i samråd med bl.a. postverket utrett hur en spridning av utbetalningarna skall genomföras och hur en frivillig övergång från nuvarande pensionsanvisningar till kontoinsättning av pensionerna skall ske. Ärendet bereds f.n. inom socialdepartementet. Att öka säkerheten för lantbrevbärarna och pensionärerna är enligt min uppfattning angeläget. En spridning av pensionsutbetalningarna och en ökad användning av konton bör därför eftersträvas. Belastningen på postkontoren under månaden skulle härigenom också utjämnas. Regeringen kommer inom kort att ta upp överläggningar med berörda personaloch pensionärsorganisationer om en spridning av pensionsutbetalningarna under vissa dagar. Vidare är avsikten att åtgärder skall vidtas för att öka användningen av konton.